Herr talman! Omständigheterna har gjort att jag på senare tid haft anledning att begrunda den svenska tullagstiftningen. Det har då varit uppenbart att denna lagstiftning ofta är oklar, ofullständig, motsägelsefull och förvirrande. Från de synpunkter jag har att företräda här i riksdagen har det förefallit mig ofrånkomligt att terminologin måste hyfsas så att den överensstämmer med regeringsformen och att, samtidigt härmed, informationen till allmänheten i tulloch momsbroschyrer måste utformas efter användarnas behov och inte efter myndigheternas tankesystem. Man kan inte begära att resenärer, vare sig de är svenskar eller utlänningar, skall känna till det finstilta i Sveriges rikes lag — en bok som knappast är att betrakta som normal reselektyr. Av skatteutskottets betänkande 1984/85:18 framgår bl.a. att begreppet ”tullskyldighet” nu skall få en annan och vidgad innebörd, i det detta skall omfatta även vad som kallas ”andra införselavgifter”. Det är då viktigt att detta begrepp får en korrekt definition i ifrågakommande broschyrer, men också lika viktigt att det genom väl synliga anslag vid ingången till samtliga tullstationer i landet framgår att ”tullen” utöver ”tull” i egentlig mening också uppbär skatter och avgifter. Av skatteutskottets betänkande nr 18 framgår vidare att det finns en ”beredningsgrupp för översyn av tullagstiftningen”, från vilken man väntar ett betänkande i vår. I min motion hade jag mot bakgrund av den kaotiska flora av inadekvata beteckningar, som förekommer i gällande tullagstiftning, påyrkat en revision av denna i enlighet med regeringsformens nomenklatur. Det är f.n. uppenbart att tullverket och dess informationsavdelning saknar elementära juridiska kunskaper, vilket innebär att både allmänhet och personal vilseleds, förhoppningsvis utan ond avsikt. Jag finner nu i betänkandet att utskottet på ett formellt diskret, men i sak för mig som motionär ändå någorlunda tillfredsställande, sätt betonar vikten av att den nämnda översynen av tullagstiftningen bedrivs skyndsamt, vilket vitsordar att min kritik av det nuvarande informationsmaterialet har fog för sig. Med de konstateranden utskottet gjort om nödvändigheten av en skyndsam revision i den av mig angivna riktningen såväl av själva tullagstiftningen som — även utan att behöva avvakta detta — av de av tullverket och riksskatteverket utgivna informationsbroschyrerna, får jag f.n. anse mig så pass väl tillgodosedd i dessa två avseenden, som en motionär i Sveriges konservativa och myndighetslojala riksdag rimligen kan begära. I ett tredje yrkande i min motion hade jag ifrågasatt om mervärdeskatt vid inresa verkligen skulle utgå även på föremål som — om de förvärvats i Sverige —- inte skulle ha mervärdebeskattats här i landet. Utskottet har lämnat detta problem med en hänvisning till mervärdeskattesystemets uppbyggnad.

Jag vill dock redan nu komplettera utskottets skrivning med beskedet att — enligt vad jag inhämtat — moms icke utgår på auktionsföremål, varken för säljaren eller för köparen. I detta sammanhang vill jag emellertid redan här och nu ifrågasätta om man inte borde försöka göra sig av med begreppet ”moms”, eftersom detta uppenbarligen för tankarna till omsättning, vilket emellertid inte är adekvat, när det gäller en persons gränsöverskridande med egna tillhörigheter, då detta knappast kan anses innebära en ”omsättning”. I anglosaxiskt språkbruk talar man om VAT —- Value added tax —, vilket möjligen är något mera begripligt och inte direkt hänsyftande på en ”transaktion”. Om det av konventionsskäl skulle vara möjligt, vore det naturligtvis enklare att i tullsammanhang kalla momsen för tull, vilket dels är mera begripligt för resenärerna, dels logiskt så till vida som både tullar och skatter beslutas av riksdagen och hör till samma kategori av statsinkomster. Med detta vill jag avslutningsvis, herr talman, betyga skatteutskottet min tacksamhet och erkänsla för den seriösa behandlingen av min motion och tillika uttrycka den förhoppningen att vad utskottet i sak uttalat skall sätta fart på dem det vederbör. Herr talman! Utöver det sagda har jag intet yrkande.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ju tulltaxor. Med tull avser man att skydda en tillverkning som vi har i Sverige. Man kan göra det av beredskapseller försörjningsskäl, men det kan naturligtvis också finnas andra skäl för att skydda en vara eller en produkt. När det inte finns någon produkt i Sverige som motsvarar den som importeras, föreligger emellertid inte längre dessa motiv. Varan används då som insatsvara i en svensk produktion, och då blir tullen en belastning på det svenska företaget som minskar konkurrenskraften gentemot de importvaror som finns. Vi har ett sådant exempel i vissa typer av bomullsgarn. Där finns ingen motsvarande svensk produktion, utan garnerna används av den svenska textilindustrin. De är trots detta belagda med tull. Förra året väckte Rune Torwald och jag en motion om detta och fick ett mycket positivt svar av utskottet, som helt enkelt höll med om att det var på det här sättet. Riksdagen gjorde ingenting då, därför att det skulle komma ett förslag från regeringen på detta område. När nu proposition 29 om nya tulltaxor kom, var det med en viss förväntan vi öppnade den och tittade i den. Till vår förvåning hade man emellertid inte gjort någonting åt detta. Det betydde att vi fick motionera igen och ställa samma krav som förra året, och vi har fått ungefär samma skrivning i utskottsbetänkandet även i år. Man tycker att det vi säger är riktigt och hänvisar till vad man sade förra året samt påpekar att beredning pågår i regeringen. Jag tycker att det är litet för dåligt att regeringen inte under denna tid har kunnat komma fram med något förslag, och jag vill därför yrka bifall till motion 226, som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! I anslutning till de två propositioner som behandlas i betänkande 18 behandlas också de två motioner som nu har berörts av Gunnar Biörck i Värmdö och Lennart Brunander. Det är en viss skillnad i motionärernas bedömning av hur utskottet har behandlat deras motioner. Gunnar Biörck i Värmdö betygar skatteutskottet sin vördnad. Det tackar vi för från skatteutskottets sida. Lennart Brunander, vars motion också har fått en mycket generös behandling, är inte lika nöjd. Så länge en fråga är under beredning, Lennart Brunander, menar utskottet — och det har vi alltid hävdat — att man skall avvakta beredningsarbetet innan man fattar ett beslut. Vi utgår dessutom från att ”det i motionen angivna syftet tillgodoses”, som det står på s. 14 i betänkandet. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi förra året fick ett positivt svar var vi nöjda, men ingen av oss gick upp i talarstolen och talade om det. Vi avvaktade och såg framtiden an med tillförsikt. Men nu har det gått ett år, och vi får denna gång exakt samma svar av utskottet. Att jag tar till orda här innebär inte att vi är missnöjda med utskottet, utan med dem som skulle ha kommit med förslaget men inte har gjort det. Det är detta som vi markerar genom att yrka bifall till motionen. Utskottet kunde kanske inte göra mycket mer än vad det nu har gjort, Nr 48 förutom: att tet naturligtvis kunde ha gett regeringen ett tillkännagivande när Tisdagen den det tydligen inte räcker med ett påpekande, som vi gjorde förra året. 11 december 1984
Herr talman! Bara ett par meningar till om sytrådsmotionen. Tullsatser, Lennart Brunander, ändrar man inte hur som helst. Det kan faktiskt ta tid. När arbetet pågår torde det vara klokt av utskottet att skriva som vi har gjort i betänkandet.

Herr talman! Många nya företag har under de senaste åren introducerats på Stockholms fondbörs. Speciellt när det gäller aktier i mindre och medelstora företag har nya möjligheter att skaffa riskvilligt kapital yppat sig på den s.k. OTC-marknaden. Ganska ofta har anställda i dessa nyintroducerade företag erbjudits att köpa in sig i bolagen. Om då dessa aktier förvärvats till en kurs understigande marknadsvärdet, har skattemyndigheterna hävdat att skillnaden mellan marknadsvärdet och förvärvspriset skulle utgöra en skattepliktig löneförmån. Detta betraktelsesätt är inte invändningsfritt. De anställda i företagen som köper aktier innan aktierna släpps ut på marknaden vet inte vad marknadspriset kommer att bli. Även om värdet genast efter introduktionen ofta stiger, händer det också, enligt gjorda erfarenheter, att kurserna senare många gånger sjunker. De anställda tar alltså en risk och kant.o.m. komma i den situationen att de blir beskattade för en vinst som, om och när aktiekursen faller, varit högst fiktiv. Deras läge blir i så fall skattemässigt sämre än vad det blir för dem som köpt aktierna utan samma förmån. Dessutom skall sägas att ett lägre ingångsvärde medför en högre reavinstskatt vid försäljning. Inom finansdepartementet har man noterat den kritik som skattemyndig 97 heternas nuvarande synsätt förorsakat, och departementet redovisar beskattningsproblematiken i en promemoria som ligger till grund för den proposition som vi nu behandlar. Att helt befria anställdas fördelaktiga aktieköp från skatt skulle naturligtvis ha varit det allra enklaste, men det hade tydligen varit att begära för mycket av ett skattehöjarparti som det socialdemokratiska. Finansministern har i sin proposition satt upp fyra villkor för skattefriheten: 1. De anställdas aktieförvärv skall ha skett på samma villkor som gällt för allmänheten. — Det villkoret tycker vi är logiskt, och vi godtar det följaktligen. 2. De anställdas aktieförvärv får inte tillsammans med de förvärv som görs av bolagets aktieägare överstiga 20 920 av hela antalet utbjudna aktier. — Detta är enligt vår uppfattning inte acceptabelt med tanke på de problem som skulle uppstå vid en emission i företag som ägs av de anställda. 3. De företag som är noterade på Stockholms fondbörs vid tidpunkten för försäljningen eller är föremål för handel på den s.k. OTC-marknaden undantas. — Enligt vår uppfattning saknas det anledning att bara ta sikte på aktieförsäljningar i samband med marknadsintroduktion. Skattefriheten bör gälla alla bolag, även börsnoterade. Anställda i dessa bolag bör ju inte diskrimineras. 4. Det sista villkoret är att envar anställd inte får ha förvärvat aktier för mer än 30 000 kr. — Vi har kommit fram till att en gräns av detta slag bl.a. ur kontrollsynpunkt inte bör förekomma. Sammanfattningsvis yrkar vi alltså att någon beskattning av anställdas aktieförvärv inte skall förekomma om köpen skett på samma villkor som gällt för utomstående. Samma uppfattning har redovisats av bl.a. bankinspektionen, börsstyrelsen, Aktiespararnas riksförbund och kammarrätten i Göteborg. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I proposition 80 föreslås bestämmelser som i vissa fall undantar anställda från beskattning vid förvärv av aktier i de bolag där de är anställda. De nu diskuterade beskattningsfrågorna har till stor del sin grund i den stora aktiviteten under senare år på den svenska aktiemarknaden. Tillkomsten av OTC-marknaden, där aktier i mindre och medelstora företag säljs, har också haft en stor betydelse för ett ökat deltagande från de anställdas sida vid aktieemissioner. Vid de introduktioner som ägde rum under 1983 var det vanligt att de kurser som noterades på börsen eller OTC-listan var högre än introduktionskursen. I vissa fall förekom kraftiga kursstegringar. Under innevarande år har denna trend brutits, och en mer normal utveckling har skett. De höga kurserna för många av de under 1983 introducerade bolagen har varit ganska kortvariga, och de har nu fallit. Priset vid aktieteckningen har på sikt visat sig vara mer realistiskt än de höga kursvärdena som präglade 1983. Riksskatteverkets tolkning av skattereglerna har fått en hård kritik. Det är framför allt två saker som är viktiga att peka på i denna debatt. De skattemässiga konsekvenserna drabbar bara de anställdas förvärv. Utomstående, som förvärvat aktier på samma villkor, drabbas inte. Förmånsbeskattningen strider mot den grundläggande principen att orealiserade värdestegringar inte skall beskattas. En sådan beskattning får helt orimliga konsekvenser i de fall aktiekurserna i anslutning till introduktionen når en toppnotering för att sedan falla. Dessa skäl mot en förmånsbeskattning av anställdas aktieförvärv anser jag väga mycket tyngre än finansministerns argument för en beskattning. Utskottets förslag innebär en diskriminering av anställda vid deras aktieförvärv i förhållande till andra som får samma förmån. Därför vill jag ställa frågan till utskottsmajoritetens talesman: Anser ni det riktigt att de anställdas aktieförvärv diskrimineras? Det är inte fråga om någon skatteflykt. När aktierna säljs, beskattas uppkommen realisationsvinst enligt gällande bestämmelser. Det värde aktien har vid försäljningstillfället är det värde som skall ligga till grund för beskattningen, om man skall nå en rättvis beskattning. Den av riksskatteverket nyligen avslutade skattekontrollen av aktiehandeln visade att man har en tillfredsställande kontroll. Administrativa skäl talar också emot propositionens förslag. Skatteadministrationen kommer att få mer arbete. Taxeringsoch kontrollproblemen kommer att bli betydande. Flera remissinstanser har också påpekat detta. Regeringen talar om att förenkla skatteadministrationen, men effekten av detta förslag blir den motsatta. Förslaget leder till en ökad byråkrati. Det är viktigt att de anställda ges möjligheter till ett ökat ägande i det företag de arbetar. Därför finns det ingen anledning att införa de regler för förmånsbeskattning som utskottsmajoriteten föreslår. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga som nu står på dagordningen aktualiserades, som framgår av propositionen, här i riksdagen under våren. Bl. a. jag ställde då en fråga till finansministern. Anledningen till min fråga var att man på fiskalt håll hävdade att anställdas aktieköp vid det företag där de är anställda i vissa fall skulle medföra en beskattning av skillnaden mellan marknadsvärdet och förvärvspriset för aktierna som en löneförmån. Finansministern utlovade då förslag till lösning. Det är alltså detta förslag som nu ligger på riksdagens bord och som föranleder denna debatt. Propositionen, som har tillstyrkts av den socialistiska majoriteten av skatteutskottet, är enligt folkpartiets mening inte acceptabel. Regeringen föreslår nu att anställdas aktieförvärv skall undantas från förmånsbeskattning under vissa omständigheter. Kraven för att beskattning ej skall ske är följande. Den anställdes förvärv skall ha skett på samma villkor som gäller för allmänheten, och de anställdas plus aktieägarnas förvärv får inte avse mer än 20 90 av det totala antalet utbjudna aktier. Dessutom får varje anställd inte ha köpt aktier för mer än 30 000 kr. Slutligen förutsätts att aktierna vid tiden för försäljningen inte är noterade på fondbörsen eller är föremål för handel på OTC-marknaden. Folkpartiet anser att endast ett villkor behöver uppfyllas för att förmånsbeskattning inte skall kunna ifrågasättas, nämligen det att aktierna skall utbjudas till de anställda på samma villkor som gäller för allmänheten. Till denna uppfattning har såväl moderaterna som centern anslutit sig. Reglerna om högsta andel resp. köpesumma är enligt folkpartiets mening av det slaget att de diskriminerar de anställda gentemot utomstående som förvärvar aktier. å Regeln att endast 20 96 av aktierna får förvärvas av aktieägarna och de anställda tillsammans är märklig i en lagstiftning som skall reglera de anställdas förmånsbeskattning. Den del av aktierna som de anställda kan förvärva utan att beskattas för förmån görs därmed beroende av hur mycket aktier som ägarna vill förvärva. Detta måste betecknas som anmärkningsvärt. Oavsett vilken gräns av detta slag som sätts kan ju, åtminstone teoretiskt, det inträffa att vissa anställda får köpa aktier medan andra blir utan — eller att en ransonering måste tillgripas. För oss i folkpartiet, som på olika sätt vill underlätta för de anställda att köpa aktier, är detta en helt oacceptabel lösning. Vi ser ingen som helst anledning att införa diskriminerande skatteregler mot anställda som tror på det företag där de jobbar och därför vill köpa aktier i detta. Tvärtom! Och jag vill gärna ställa frågan till skatteutskottets talesman Rune Carlstein: Vad finns det egentligen för rim och reson i att anställda, som tror på sitt företag, missgynnas i förhållande till professionella aktieköpare? I linje med vad jag hittills sagt behövs inte heller någon övre gräns för enskilda anställdas förvärv. Vad finns det för resten för skäl att ha regler som säger att förvärv om 30 000 kr. är O. K., när den som köper aktier för 31 000 kr. skall förmånsbeskattas? Observera att man inte bara förmånsbeskattas för värdetillväxten på de 1 000 kronorna utan också för värdetillväxten på hela summan, dvs. på 31 000 kr. Här har vi således ytterligare en diskriminerande regel. Denna gräns kan endast ha föranletts av begränsningen till 20 90 av det totala förvärvet — dvs. den ena tokigheten föder den andra. Herr talman! Speciellt anmärkningsvärd är den inställning som LO intagit. LO vill sätta maximigränsen för förvärv lägre än 30 000 kr. Är man på LO möjligen ängslig för att de anställda skall konkurrera med löntagarfonderna? Slutligen: Vad gäller förvärv av aktier på Stockholms fondbörs eller aktier som säljs genom avtal med svensk fondkommissionär räcker det med, eller behövs inte ens— hur man nu föredrar att uttrycka saken — det första villkoret. Aktier som säljs på detta sätt hanteras ju rent marknadsmässigt och åsätts ett rent marknadspris, varför det enligt folkpartiets mening aldrig kan bli fråga om någon förmån. I anslutning härtill vill jag även ha sagt att de ”förmåner” som riksskatteverket i framtiden jagar knappast torde komma att uppstå annat än som rena undantag. Det gäller förstås under förutsättning att finansministern och regeringen står fast vid de deklarationer som avgetts i samband med att jag diskuterat den här saken med finansministern här i kammaren — nämligen att man ämnar stå fast vid målsättningen att upprätthålla en fungerande aktiemarknad och att man således inte ”klampar in” med åtgärder som raserar denna. Herr talman! Till sist vill jag ställa ytterligare en fråga till Rune Carlstein: Hur kommer det sig att ni socialdemokrater, som påstår att ni är ett löntagarparti och som dessutom nu hävdar att ni ställer upp för marknadsekonomin, på detta sätt diskriminerar de anställdas aktieköp? Folkpartiet har alltid ansett att enskilt delägarskap i företag är vida bättre än kollektiva löntagarfonder. Anställda bör stimuleras att köpa aktier i det egna företaget. De skall alltså inte missgynnas på det sätt som regeringen och skatteutskottets socialdemokratiska majoritet föreslår. Klara regler och generella stimulanser behövs således när det gäller att ge de anställda möjligheter till andel i vinstsystem. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! I proposition 1984/85:80 har finansministern tagit upp frågan om beskattning vid anställdas köp av aktier i det bolag som de är anställda i. Under de senaste åren har rätt många företag introducerats på Stockholms fondbörs, särskilt på den s.k. OTC-marknaden. Det har inte varit ovanligt att anställda fått förtur när det gäller att förvärva en viss andel av de utbjudna aktierna. När det sedan visat sig att de först noterade kurserna väsentligt överstiger de priser som gällt vid utförsäljningen, har frågan om beskattningskonsekvenserna uppkommit. Från fiskalt håll har det hävdats att förvärven måste bli föremål för förmånsbeskattning. Finansministern föreslår nu bestämmelser som undantar de anställdas förvärv av aktier från beskattning, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Det är inte fråga om någon beskattning — som man tydligen gjort gällande — utan vad finansministern gör är att han undantar de anställdas förvärv, om vissa villkor uppfylls. Det föreslås också att dessa nya regler skall bli tillämpliga redan vid 1984 års taxering. Nu är det främst två villkor som skall vara uppfyllda för att det skall föreligga skattefrihet. Det första gäller omfattningen av det antal aktier som har förbehållits de anställda och de tidigare aktieägarna. Förslaget innebär att denna andel skall begränsas till 20 26 av de försålda aktierna. Det andra villkoret gäller beloppsgränserna för förvärvet. I propositionen föreslås att denna sätts till 30 000 kr. för var och en av de anställda. Vidare gäller att förvärvet skall ha skett på samma villkor som gällt för allmänheten. Utskottsmajoriteten har, liksom flertalet remissinstanser, godtagit förslagen i propositionen. Kjell Johansson undrar nu hur socialdemokraterna kan lägga fram ett förslag som går emot de anställdas och löntagarnas önskemål i detta sammanhang. Det förhåller sig inte på detta sätt, Kjell Johansson. Om man ser på remissinstansernas svar framgår det att både LO och TCO anser att det finns anledning att reglera detta, och de har alltså sagt ja till det förslag som har framlagts. Från utskottsmajoriteten menar vi att det är nödvändigt att vi får bestämda regler som klargör under vilka förutsättningar de anställda kan förvärva aktier i det egna företaget utan att träffas av förmånsbeskattning. Nu har de borgerliga utskottsledamöterna fogat en reservation till utskottsbetänkandet där de yrkar avslag på propositionens förslag. De anser inte att förvärven bör förmånsbeskattas. De anser inte heller att det är erforderligt med några som helst begränsningsregler. Som jag tidigare har anfört är utskottsmajoriteten av den bestämda uppfattningen att det är nödvändigt med vissa begränsningsregler. Om man lämnar fältet fritt finns det uppenbara risker för en utveckling som ger möjligheter att bevilja förmåner till dem som har aktiebolag som arbetsgivare. Men med de regler som nu föreslås uppstår det inte någon beskattning om förmånen begränsas inom vissa ramar. Jag tror att det är klokt att vi håller oss inom dessa gränser. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Alla remissinstanser har naturligtvis inte godtagit förslaget. Exempelvis länsstyrelsen i Gävleborgs län har tungt vägande synpunkter på förslaget till begränsning — att blott 20 96 av en emission får gå till de anställda plus tidigare aktieägare. ”Följande situation kan tänkas uppstå. Ett aktiebolag som driver teknisk konsultverksamhet med ett stort antal anställda som också är aktieägare önskar öka sitt aktiekapital. Något önskemål att vidga ägarkretsen till andra än anställda finns inte.

Herr talman! Utskottets ordförande Rune Carlstein sade att det är nödvändigt med bestämda regler. Det anser vi också i centern, men vi vill att reglerna skall vara lika för alla som köper aktier, oavsett om de är anställda i företaget eller inte. De regler som utskottsmajoriteten föreslår innebär en diskriminering av de anställda vid aktieförvärv. Jag ställde en fråga om detta tidigare, och jag hoppas att Rune Carlstein har tillfälle att besvara den senare. Vi har i centerpartiet tidigare pekat på just dessa skäl för att de anställda inte skall beskattas hårdare än övriga som köper aktier. Det är väl en fördel om de anställda har ett ökat ägande i de företag där de jobbar. Om det har skett en värdestegring när aktierna säljs beskattas realisationsvinsten. Men det är en princip i vår skattelagstiftning att orealiserade värdestegringar inte skall beskattas. Den lagstiftning som ni nu föreslår kommer att innebära att de orealiserade värdestegringarna beskattas, och det är det som vi anser är felaktigt.
Herr talman! Innehållet i denna proposition blev något oklart i Rune Carlsteins tappning. I propositionen fastställs att det skall införas en förmånsbeskattning om reglerna inte är uppfyllda. På annat sätt kan propositionen inte tolkas. Det står visserligen att det inte alltid skall förekomma en förmånsbeskattning. Hittills har skattedomstolarna sagt att dessa aktieköp inte har varit skattepliktiga. Jag förstår inte hur Rune Carlstein kunde tolka något av inläggen så att talaren ansåg att förmånsbeskattning skall ske om reglerna uppfylls. Jag har sagt att det skall ske endast i ett avseende, nämligen om aktiepostens värde överstiger 30 000 kr. Reglerna fungerar då inte så att 30 000 kr. är ett grundbelopp som är fritt från förmånsbeskattning, utan hela summan beskattas. Detta är fullständigt orimligt. På frågan om hur man kan göra så här mot löntagarna svarar Rune Carlstein att LO och TCO har fått yttra sig över förslaget och har sagt ja. Att LO säger ja är inte så märkvärdigt — vi förstår alla varför LO gör det. Men har ni frågat TCO-are mot fonder? Eller har ni frågat den mycket stora del av LO-gruppen som enligt SIFO-undersökningar inte vill ha löntagarfonder, om de skulle vilja ha ett individuellt ägande i företagen? Har ni frågat alla de anställda som i sina företag redan har ett individuellt vinstandelssystem, om inte de också skulle vilja ha detta? Om ni gjorde det tror jag att ni skulle få en annorlunda bild än ni får när ni frågar LO och TCO.

Herr talman! Nej, Kjell Johansson, vi har inte frågat medlemmarna i TCO individuellt vad de anser om förslaget. Däremot har TCO, Industriförbundet och LO haft på remiss, yttrat sig över och tillstyrkt det förslag som nu ligger här. De tycker att det finns anledning att reglera på detta område, så att det inte föreligger några oklarheter utan att de som köper aktier i det företag där de är anställda vet vilka skattekonsekvenser detta kan föra med sig. Det sägs här att förslaget innebär en diskriminering av de anställda i företagen. Men det förhåller sig inte alls på det sätt som ni vill ge sken av. I allmänhet har de anställda förtur före allmänheten. Vid de här emissionerna finns det faktiskt i de flesta fall inga aktier att köpa för allmänheten. De är liksom bokade av vissa bankkunder och andra som står nära företagskretsen — de är så att säga tingade på förhand. Det som finns är en förmån för de anställda, därför att ett visst antal av aktierna är förbehållna de anställda. De har alltså förtursrätt till dem, och det har inte allmänheten. De får i mån av tillgång sätta upp sig på kölista och se om de kan komma över några av aktierna. Det är den stora skillnaden. Vi talar om gränser på 20 90. Jag tycker inte att det får gå till på det sättet att utomstående personer endast får en formell eller en mycket begränsad rätt att förvärva de aktuella aktierna, dvs. att det helt övervägande antalet aktier skall tilldelas de anställda. Går man till väga på det sättet får man inget marknadsvärde på aktierna. På samma sätt är det med 30 000-kronorsregeln. Granskar man hur aktierna har förvärvats finner man att det förekommer fall där enstaka personer i företagets ledning har tilldelats. mycket stora aktieposter. Det är för att begränsa den möjligheten som man säger att gränsen skall dras vid 30 000 kr. Jag tror att de anställda har allt intresse av att få en sådan begränsningsregel.

Herr talman! Nu säger Rune Carlstein att det vid en emission ofta är banker och fondkommissionärer som tar hand om en stor del av aktierna i emissionen och att de är tingade på förhand av kunder till bankerna och fondkommissionärerna. De anställda får stå i kö för att få det som blir över. I så fall skall man inte ha en regel som säger att bara 20 96 av aktierna får förvärvas på dessa förmånliga villkor av de anställda och tidigare aktieägare. Nej, Rune Carlstein, det finns ett mycket tungt vägande remissinslag från kammarrätten i Göteborg som jag tycker att det finns anledning att citera. Där säger man så här: ”Under senare år har det inte varit ovanligt att nyemissioner i syfte bl.a. att nå börsintroduktion riktats helt eller delvis till anställda i bolaget och att den kurs, som noterats efter börsintroduktionen, har betydligt överstigit teckningskursen. Mot den bakgrunden synes det från fiskalt håll ha gjorts gällande att kursskillnaden borde hos den anställde tas upp till beskattning som inkomst av tjänst. Kammarrätten vill bestämt avråda från ett sådant synsätt. Det förhållandet att en aktie vid ett senare tillfälle noteras till en högre kurs än den till vilken den anställde förvärvade den bör under inga omständigheter i sig medföra att den anställde anses ha åtnjutit en löneförmån. Till grund för en sådan bedömning bör endast få läggas en jämförelse mellan värdet vid teckningstillfället och teckningskursen. Annars uppstår orimliga konsekvenser.

Herr talman! Jag noterar att utskottets ordförande helt har gått förbi frågan om skatteadministrationen. Det är också viktigt att den förenklas så att vi inte i onödan får många mål i våra länsrätter och så att inte - Nr48 taxeringsarbetet försvåras. Vårt förslag innebär en betydande förenkling i Tisdagen den detayssender 11 december 1984 Rune Carlstein berörde vidare att det inte är alla som vill teckna aktier vid en emission som kan få det. Det är ganska naturligt, om det är större Anställdas förvärv efterfrågan på aktierna än tillgång, att det blir en viss fördelning — antingen — 4 aktier i vissa fall, genom lottning eller på annat sätt. Men jag tycker inte att det är oskäligt att =, m. de anställda, som jobbar i ett företag, får viss förtur. Det bör vara riktigt att de får del av ägandet. Jag anser inte att det är något skäl — att de anställdas förvärv av aktier skall förhindras.
Herr talman! Rune Carlstein sade i sitt första inlägg att vi inte ville ha några villkor alls. Det har Rune Carlstein missuppfattat. Vi vill ha ett, det enda som är rimligt och det enda som behövs — nämligen att de anställda skall få förvärva aktierna på samma villkor som gäller för utomstående. Jag tolkade Rune Carlstein så när han sade, att de anställda då skulle köpa upp alla aktier och andra inte skulle få några. Anledningen till 20 procentsspärren är faktiskt att endast ungefär 5-15 90 av aktierna har sålts till de anställda resp. ägarna. Det är således inte på det sättet att de anställda har några förmåner. Nej, förmånerna har goda bankkunder, som inte är anställda — det får de inte vara! De kan förvärva stora poster och tillgodogöra sig eventuella kursvinster, men det kan alltså inte de anställda göra. Sedan vill jag betona ytterligare en sak: Vid en emission är faktiskt inte företagets syfte att ge bort företaget. Man sätter naturligtvis en kurs som man bedömer såsom rimlig. Syftet med emissionen är givetvis att få in så mycket pengar som möjligt så billigt som möjligt för att tillföra företaget detta som riskkapital. Redan däri finns en spärr. Det som har funnits under en tid och som, vilket jag påpekade i mitt huvudanförande, sannolikt kommer att försvinna, är de mycket kraftiga kursuppgångarna. Vi har sannerligen inte noterat några stora kursuppgångar på aktiemarknaden under senare tid! Finansministern skröt tidigare över att det var förtroendet för regeringen som gjorde att kurserna gick upp. Det verkar som om det förtroendet skulle ha börjat urholkas och falla ganska rejält i dessa dagar!

Herr talman! Jag blev missförstådd av Knut Wachtmeister. Jag sade inte att de anställda ställer sig i kö hos börsmäklare, banker och liknande. Jag sade att de anställda slipper stå i den kön därför att man har undantagit ett visst antal aktier, som är förbehållna de anställda - medan däremot allmänheten får ställa sig i kö och på väntelista. Där är alltså skillnaden mellan den som har förtur och den som inte har det. Jag blev alltså missförstådd av Knut Wachtmeister i det stycket. När det sedan gäller skatteadministration säger Ingemar Hallenius att man 105 vill ha förenkling. Det är precis det som propositionen syftar till. För alla som håller sig inom gränserna 30 000 kr. och 20 96 av antalet försålda aktier och dessutom har betalat samma kurs för aktien som marknaden har betalat så blir det inga skattekonsekvenser utan taxeringsmyndigheterna kan lämna dessa transaktioner därhän. Är det så som Kjell Johansson säger — och jag betvivlar inte det — att de anställdas förvärv i de fall som har varit aktuella 1983/84 har begränsat sig till 5-10 Z6 av verkställda emissioner, så har man inte ens utnyttjat 20 procentsregeln. Den täcker således mycket väl de behov som finns i detta hänseende. Då är det 30 000-kronorsregeln som man möjligen kan hänga upp sig på. Jag tror dock att de flesta anställda tycker att man satsar en mycket stor summa när man förvärvar aktier för 30 000 kr. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att vi i dag har den här propositionen på riksdagens bord. Trots att finansministern inte är närvarande i kammaren vill jag ge honom en eloge för hans snabba handläggning av det här ärendet. Det var så sent som den 22 maj i år som bl.a. jag här i riksdagen krävde åtgärder som skulle undanröja en oskälig beskattning av anställda som förvärvar aktier i det egna företaget i samband med börsintroduktion, på samma villkor som sådana icke-anställda som också har förmånen av förtur vid introduktionstillfället. Bakgrunden till mitt krav var ju bl.a. att de anställda vid Ljusne Kätting i Gävleborgs län, vilka hade förvärvat aktier i det egna företaget i samband med att bolaget introducerades på OTC-listan, riskerade att helt plötsligt åka på en rejäl skattesmäll i form av förmånsbeskattning. Nu undanröjs ju genom det framlagda förslaget den risken i de allra flesta fall, och det tycker jag är bra. Samtidigt måste jag erkänna att jag fortfarande har litet svårt att förstå varför man skall införa begränsningar som innebär att anställda tillsammans med aktieägare i bolaget inte får förvärva mer än 20 90 av de utbjudna aktierna eller att anställda inte får förvärva aktier för mer än 30 000 kr., om de skall slippa ifrån förmånsbeskattning. Det är ju ändå inte bara anställda som har förtur, utan sådan gäller ju också för många andra grupper. Skatt på det s.k. förmånsvärdet innebär ju ändå, trots de begränsningar som nu föreslås, att de anställda som får företräde vid aktieteckning behandlas på ett annat sätt än andra som har fått samma förmån. Det är detta jag vänder mig emot. Förmånsvärdet blir ju, om det står sig, beskattat när aktierna avyttras. Grundprincipen om att vinster inte skall beskattas förrän de verkligen föreligger och har realiserats tycker jag skall gälla. Annars riskerar man att bli beskattad för en helt fiktiv inkomst. Det är mot den här bakgrunden som jag i min motion har krävt att anställdas aktieförvärv generellt undantas från förmånsbeskattning och beskattas enligt gällande regler när aktierna realiseras. Denna uppfattning delas också av en enig länsstyrelse i Gävleborg. Herr talman! Nu skall jag villigt erkänna att jag inte visste om att en översyn av förmånsbeskattningen f. n. pågår inom förmånsbeskattningskommittén. Det kan naturligtvis finnas anledning att avvakta och se vilka konsekvenser ett generellt undantag från förmånsbeskattning vid aktieförvärv får när det gäller förmånsbeskattning över huvud taget. Det kan ju på andra områden få konsekvenser som inte jag har tänkt på. Därför är jag för min del beredd att avvakta ett sådant besked. Jag utgår alltså från att kommittén verkligen kommer att studera dessa frågor. Det viktiga för dagen är att med det framlagda förslaget kommer de allra flesta att slippa drabbas av förmånsbeskattning. Ljusne Kättings anställda, som ligger mig varmt om hjärtat, kan med kanske något undantag känna sig nöjda. Jag betraktar därför förslaget som ett stort steg framåt. Skulle det sedan visa sig att ett generellt undantag i det här avseendet inte får några konsekvenser på andra områden, finns det för min del kanske anledning att återkomma.
Herr talman! Olle Östrand säger att han tycker att detta förslag är bra, men egentligen tycker han att det är dåligt. Han är nämligen den av motionärerna som gått längst. Han säger att det inte behövs någon regel alls. Han vill alltså inte ens ha regeln att de anställda skall få förvärva sina aktier på samma villkor som allmänheten. Jag tycker att det skall tas in i riksdagens protokoll.
Herr talman! Det är klart att jag har en uppfattning. I debatten i denna fråga den 22 maj sade jag att jag inte är någon expert på detta område. Men jag sade samtidigt att jag besitter ett kanske stort mått av sunt förnuft. Mitt sunda förnuft säger mig nu att det kan finnas anledning att avvakta och se vad förmånsskattekommittén kommer fram till. Det är ju en gammal god regel i denna kammare att vi avvaktar pågående utredningar, och det tycker jag är riktigt också i detta fall.

Herr talman! Detta är första gången som vi i riksdagen behandlar ett fristående regeringsförslag om den ekonomiska politiken på medellång sikt. Från många synpunkter är dagens ställningstagande viktigare än det beslut som under större uppståndelse togs för två veckor sedan om att höja olika indirekta skatter. I finansutskottets betänkande nr 6 står mot varandra ett socialistiskt och ett borgerligt synsätt, där valutgången nästa höst kommer att bestämma hur den ekonomiska politiken skall utformas i praktiken under andra hälften av 1980-talet. Till grund för propositionen ligger 1984 års långtidsutredning, som analyserat utvecklingen fram till 1990. Det bör betonas att det här inte rör sig om en prognos utan om en precisering av de krav som måste ställas för att vissa angivna ekonomisk-politiska mål skall uppfyllas. Jag säger detta därför att det i många sammanhang finns en tendens att ta långtidsutredningens siffror för sanna och givna, trots att den utveckling som redan har varit sedan bedömningen färdigställdes visar att de ambitiösa talen i flera fall inte kommer att kunna uppnås. Sin vana trogen anger regeringen en hel katalog av mål för den ekonomiska politiken men säger samtidigt att den fulla sysselsättningen är överordnad allt annat. Utan att på något sätt förringa vikten av att bekämpa arbetslösheten måste jag betona att den i propositionen gjorda prioriteringen är meningslös. Om vi på sikt skall kunna trygga sysselsättningen är det i det korta perspektivet mer nödvändigt att satsa på låg inflationstakt och snabb ekonomisk tillväxt än att med arbetsmarknadspolitiska åtgärder dölja den öppna arbetslösheten. Skall något mål sättas före de andra är det ett stabilt penningvärde, eftersom det är det bästa sättet att främja tillväxten och förebygga arbetslöshet. En låg inflationstakt är också nödvändig för balans i utrikesbetalningarna och för att hindra godtyckliga omfördelningar av inkomster och förmögenheter. Men vad som anges i sådana här målkataloger är naturligtvis endast delmål i ett större sammanhang. Ytterst måste strävan vara att öka den enskildes frihet och välfärd. Låt mig påminna om den av Parkinsons lagar som han formulerat just med tanke på Sverige: ”Sikta på välstånd och du får sysselsättning, sikta på sysselsättning och du får allt annat än välstånd.” Beträffande den internationella utvecklingen instämmer vi borgerliga reservanter i finansutskottet i den försiktiga bedömning som görs i propositionen och tidigare av långtidsutredningen. Av allt att döma försvagas nu i USA den högkonjunktur som sedan någon tid tillbaka gett draghjälp åt ett i övrigt ganska avslaget Västeuropa. Tillväxten inom OECD-området minskar nästa år, och världshandelns ökningstakt avtar. Det är möjligt att nedgången under 1985 endast blir en tillfällig svacka och att den ekonomiska aktiviteten därefter åter kan peka uppåt. Men det är ändå realistiskt att räkna med att den genomsnittliga tillväxten inte blir högre än 2760 per år för OECD-området fram till 1990. Vad den svenska ekonomin beträffar har långtidsutredningen haft en besvärlig uppgift när den försökt formulera en balansskapande politik för resten av 1980-talet. Det är inte lätt att se hur arbetslösheten skall kunna minskas i Sverige, när den antas öka från en redan hög nivå i övriga Europa, samtidigt som löner och priser måste utvecklas långsammare här än i andra länder. Att lyckas med den uppgiften är minst lika svårt som att krypa igenom en ”-kornett”. De möjligheter att rätta till Sveriges djupgående strukturproblem som de senaste årens konjunkturuppgång erbjudit har dessutom dåligt tagits till vara. Det står i dag alldeles klart att det av långtidsutredningen uppställda balansmålet inte kan uppnås utan en kraftig omläggning av den ekonomiska politiken. I propositionen görs uttalanden som tyder på åtminstone en tankemässig omorientering i rätt riktning. Men några ändringar i det praktiska handlandet har ännu inte förmärkts. Med hänsyn till det ideologiska motstånd som måste finnas inom socialistiska partier mot att föra det slags ekonomiska politik som krävs nu och i framtiden, blir det därför bäst om borgerliga politiker får svara för de obekväma men i längden ofrånkomliga besluten. Långtidsutredningen och regeringen betonar vikten av att löner och priser utvecklas i väsentligt lugnare takt än vi varit vana vid under senare år. Timlönekostnaden borde i år stiga med 6 26 och nästa år med 5 Jo. Men enligt vad vi nu kan se blir årets löneökning som vanligt omkring 9 90. För nästa år har LO lagt ett bud som redan före de allmänna lönepåslagen kostar nästan 10 90. Försöken att med fonder och Rosenbadsrundor hålla tillbaka löneutvecklingen har misslyckats. För 1984 var regeringens mål att inflationen skulle begränsas till 4 0. Det står nu klart att den blir dubbelt så snabb. För nästa år är målet 3 90. Den ekonomiska expertisen är dock tämligen enig om att det är realistiskt att räkna med en fördubbling av även den siffran. Därmed urgröps den positiva devalveringseffekten på Sveriges kostnadsläge, och hela strategin för återvunnen ekonomisk balans spricker. Även arbetslösheten utvecklas sämre än de uppställda målen. Den öppna arbetslösheten är nu större än i någon tidigare högkonjunktur. Men än värre är att den totala arbetslösheten ligger högre än t.o.m. i tidigare lågkonjunkturer. Och för nästa år, då den öppna arbetslösheten enligt långtidsutredningen borde minska med 10 000 personer, räknar konjunkturinstitutet med en ökning på 15 000. Det är alltså långt till regeringens allt annat överordnade sysselsättningsmål, som är att nedbringa den öppna arbetslösheten till 2970. Denna målsättning är f. ö. inte särskilt ambitiös, eftersom den utgår från att antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall vara oförändrat. Den totala arbetslösheten beräknas därför även vid samhällsekonomisk balans uppgå till ca 6 90 1990. Målsättningen anges vara att nå fram till ett överskott i bytesbalansen på 10 miljarder kronor, vilket skulle medge att återbetalningen av utlandsskulden påbörjas. Problemet är emellertid att vi redan tycks ha uppnått den bästa situation i bytesbalanshänseende som vi kan räkna med under den nuvarande konjunkturcykeln. Ändå kommer knappast bytesbalansunderskottet att försvinna helt i år, och för nästa år räknar konjunkturinstitutet med ett minus på ca 6 miljarder. Ett problem är att den aktivitetshöjning som skulle behövas i Sverige för att förstärka vår produktionsapparat i ett inledningsske de medför påfrestningar på bytesbalansen på grund av behovet av importerade investeringsvaror. Statens stora utlandsskuld utgör en allvarlig restriktion för vår ekonomiskpolitiska handlingsfrihet. Trots den tillfälliga förbättringen i bytesbalansen har sedan socialdemokraternas återkomst i regeringsställning den utländska delen av statsskulden ökat från 80 till ca 135 miljarder. Den totala statsskulden växer i en takt av 100 miljarder per år, vilket är mer än dubbelt så snabbt som under de borgerliga regeringsåren. Den förda budgetpolitiken innebär således en fortsatt snabb marsch in i skuldfällan. Herr talman! Regeringen begär i propositionen att riksdagen skall ta ställning till de däri angivna riktlinjerna för den ekonomiska politiken på medellång sikt. Det är inte alltid så lätt att urskilja vari dessa riktlinjer består. Men på några punkter gör regeringen ställningstaganden som, mot bakgrund av den inom den egna rörelsen förda debatten, är värda uppmärksamhet och uppskattning. Trots att ombuden vid partikongressen i höstas månade om den offentliga sektorn, förordar regeringen — i likhet med det stora flertalet remissinstanser — långtidsutredningens privatexpansiva alternativ. Från moderat utgångspunkt finns det skäl att understryka att det enligt vår mening inte finns någon som helst möjlighet att en ekonomi, som i utgångsläget har för stor offentlig sektor, för högt skatteuttag och för stort budgetunderskott, skall kunna nå balans genom att den offentliga verksamheten får växa ytterligare. Vi instämmer även i regeringens bedömning att det trots allt tal om sex timmars arbetsdag inte går att genomföra en allmän arbetstidsförkortning under överblickbar framtid. Problemet i Sverige är inte att vi arbetar för mycket, utan att vi arbetar för litet för att kunna göra rätt för den höga konsumtion vi tillåter oss och för att kunna betala igen de konsumtionskrediter vi tidigare dragit på oss. Jag vill också understryka att varje tal om att det är ont om arbetsuppgifter är falskt. Minsta lilla eftertanke ger vid handen att utbudet av arbetsinsatser av rent fysiska skäl måste vara begränsat, medan efterfrågan på arbete i princip är oändlig. Det är vidare bra att regeringen avfärdar talet om att vi skulle kunna revalvera oss ur våra balansproblem. Det är helt enkelt inte läge för det, när inflationstakten ligger avsevärt över nivån i våra viktigare konkurrentländer, när bytesbalansutvecklingen åter vänder nedåt och när vi ständigt blir påminda om risken för valutautflöde. Ingen skulle vara gladare än jag, om vi kunde få till stånd en successiv förstärkning av den svenska kronans värde. Men en sådan utveckling är inte något som man beslutar om — den framkommer som ett resultat av en riktig ekonomisk politik. Det kanske mest intressanta ställningstagandet i propositionen gäller budgetpolitiken. Långtidsutredningen har här förordat särskilda budgetförstärkande åtgärder på i storleksordningen 6 miljarder om året, och det framgick mellan raderna att det var utgiftsnedskärningar som åsyftades. Regeringen binder sig inte för detta konkreta krav, men anger som en utgångspunkt att utgiftspolitiken bör baseras på förutsättningen av ett oförändrat skattetryck. Den klargör också att en sanering av statsfinanserna måste bygga på både nedskärningar av vissa utgifter och åtgärder för att effektivisera den offentliga verksamheten. Detta är — åtminstone i ord, är bäst att tillägga — en kraftig omsvängning. Hittills har det alltid hetat, att det för att minska budgetunderskottet krävs både besparingar och skattehöjningar. Nu sägs det alltså ingenting om skattehöjningar, utan man slår tvärtom fast att skattetrycket skall vara oförändrat. Trovärdigheten i den nyformulerade principen för budgetpolitiken skulle dock ha varit större om regeringen inte samtidigt lagt fram ett åtstramningspaket, som bara bestod av skattehöjningar och inte innehöll några som helst utgiftsnedskärningar. Både långtidsutredningen och regeringen ser lönebildningen som ett stort problem för framtiden. Det betonas att löneutvecklingen måste hållas på en låg nivå, om vi skall klara målen för tillväxt, inflation, sysselsättning m.m. Regeringen tar dock alltför ensidigt sikte på det makroekonomiska balansproblemet. Visst är det viktigt att få ner löneökningstakten. Men minst lika viktigt är det att vi får en lönestruktur som speglar förhållandena på arbetsmarknaden. Flexibilitet i lönebildningen är nödvändig för ekonomisk balans. Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld under 1970-talet — oljeprischockerna, framväxten av nya konkurrentländer, den nya tekniken m.m. — har medfört att kravet på strukturella förändringar i vår ekonomi är betydligt större än tidigare. Men tyvärr förefaller vår förmåga till omställningar mindre. Den förvuxna offentliga sektorn, vårt rekordhårda skattetryck och kanske framför allt den tilltagande stelheten på lönemarknaden betyder att strukturomvandlingen möter stora svårigheter. I förra veckan presenterade fem ekonomer, däribland tre socialdemokrater, en rapport som beträffande sambanden mellan produktion, löner, priser och jobb nästan ordagrant upprepade vad vi moderater sedan länge hävdat. Framför allt lyfter författarna fram lönestrukturens betydelse för möjligheterna att nå samhällsekonomisk balans. De menar att lönebildningens problem inte kan lösas genom uppmaningar om återhållsamhet till parterna eller genom överläggningar av Rosenbadstyp. Vad som krävs är i stället systemförändringar, som ger arbetsmarknadens parter anledning att själva i fria förhandlingar agera på ett sätt som gör att de samhällsekonomiska målen uppfylls. Huvudprincipen för den ekonomiska politiken blir då enligt de fem ekonomerna att kraftiga löneökningar inte som hittills skall ackomoderas genom växelkursförändringar eller offentlig expansionspolitik. Statsmakterna bör således klargöra att fortsatta devalveringar i syfte att klara den internationella konkurrenskraften är uteslutna. Det måste i stället åvila arbetsmarknadens parter att se till att lönekostnadsökningarna inte avviker från förhållandena i vår omvärld. Författarna betonar att den politik de förordar inte prioriterar prisstabiliteten på bekostnad av sysselsättningen utan tvärtom gör det möjligt att uppnå full sysselsättning utan vare sig inflation, underskottsproblem eller en inbyggd expansion av den offentliga sektorn. Vi moderater har länge hävdat att den solidariska lönepolitiken kommit att tillämpas på ett sätt som hämmar den nödvändiga rörligheten på arbetsmarknaden. Den nuvarande lönestrukturen är så jämn att den skapar flaskhalsproblem genom brist på yrkesarbetare och tekniker. Även i lågkonjunkturer har företagen ofta svårt att rekrytera yrkeskunnig arbetskraft. Felaktiga lönerelationer kan medföra arbetslöshet, trots att den genomsnittliga lönenivån ryms inom ramarna för vad samhällsekonomin tål. Den svenska lönestrukturens långtgående utjämning motverkar den nödvändiga utbyggnaden av det privata näringslivet. Det är inte bara företagen som via höga vinster behöver stimuleras till nya satsningar, utan även löntagarna måste förmås att söka sig till nya jobb och skaffa sig de därför nödvändiga kunskaperna. Denna tankegång, som vi moderater länge framfört, är ett bärande inslag i de fem ekonomernas rapport, som är väl värd att ingående begrundas och diskuteras inför utformningen av en politik för att åter föra in Sverige på vägen mot balans och tillväxt. Herr talman! Den borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande anger ett antal punkter som måste utgöra stommen i en politik för samhällsekonomisk balans. Den första förutsättningen är att marknadsekonomin stärks. Den ekonomiska krisen kan inte lösas genom offentliga satsningar. Tillväxten måste i stället ske inom en vital företagssektor. För detta krävs förbättrade incitament och bättre fungerande marknader. En brist i långtidsutredningen och propositionen är att det inte finns någon analys av produktionskapacitetens möjliga ökning. Ett ökat utrymme för marknadsmekanismen skulle utan tvivel positivt påverka strukturomvandlingen och produktivitetens utveckling. Därmed skulle det vara möjligt att höja tillväxten över de skäligen blygsamma ca 2 26 som bedömts vara möjliga på längre sikt. Men marknadsekonomin är inte bara ett medel att nå ökad tillväxt. Dess mål är att förena valfrihet och välstånd. Att återupprätta marknader stärker medborgarna mot myndigheterna. Det ger individen större inflytande över den egna tillvaron än vad deltagande i kollektivt beslutsfattande via politiska majoriteter kan göra. Marknaden är helt enkelt det bästa sättet att avläsa människors önskemål och att fördela knappa resurser så att efterfrågan tillgodoses så långt det går. Det anges vidare i den borgerliga reservationen att det stora budgetunderskottet måste minskas och att detta måste ske genom att de offentliga utgifterna skärs ned och inte genom skattehöjningar; Tvärtom krävs det skattesänkningar, som ökar drivkrafterna för enskilda löntagare och företag. Det betyder att de skatteminskningar som är mest angelägna gäller marginalskatterna och skatterna på arbetande kapital. Men det räcker inte att spara och sänka skatten. Näringslivet måste avregleras och den offentliga sektorn omstruktureras. De offentliga monopolen behöver brytas ned, viss verksamhet bör överföras i enskild regi, och konkurrensen mellan offentliga och enskilda alternativ inom tjänstesektorn måste rent allmänt öka. På detta sätt vill vi, herr talman, frigöra och stimulera de produktiva krafterna i samhället — de krafter som måste mobiliseras, om vi skall kunna få till stånd den ekonomiska tillväxt som är en förutsättning för att få bukt med rådande obalanser och lägga grunden till en fortsatt välståndsutveckling i vårt land. Det är den politik som anges i reservation nr1, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Regeringens proposition med anledning av långtidsutredningen borde vara ett dokument som, präglat av en ideologisk helhetssyn, drar upp principerna för politiken fram mot 1990-talet. Propositionen saknar emellertid såväl en principiell och ideologisk diskussion om samhällsutvecklingen som ett helgjutet, konsekvent och konsistent grepp på problemen. Propositionen förmedlar därmed intrycket att socialdemokraterna, och i varje fall regeringen sådan den representeras av finansdepartementet, har övergett idéarv och partiprogram. Socialdemokraterna surfar fram på efterdyningar till den nyliberala våg som sveper över västerlandet. Man gör det uppenbart i övertygelsen om att det bäst gagnar den ekonomiska återhämtningen. Men i avsaknad av en konsekvent helhetssyn blir politiken på detta sätt ett evigt mischmasch. Man satsar på småföretag och fri företagsamhet men försöker samtidigt vingklippa samma företagsamhet med en doktrinär syn på skattepolitiken. Man talar om nödvändigheten av regional balans, men man accepterar samtidigt en ny våg av koncentration i samhället. Man talar gärna om fördelningspolitikens nödvändighet, men man accepterar samtidigt i börshaussens spår en klippekonomi som innebär en aktiv fördelningspolitiks motsatta ytterlighet. Bäst illustreras denna socialdemokratiska fanflykt och kapitulation inför verkligheten av deras syn på arbetsmarknaden. Socialdemokratiska arbetarepartiet avböjer — sina stolta traditioner till trots — genom sin finansminister i propositionen t.o.m. att ha en uppfattning om sysselsättningsmålen. Borta är vallöftena från sommaren 1982 om att avskaffa arbetslösheten. Målet ”arbete åt alla” har glömts bort. Ändå är sysselsättningen den centrala frågan och den stora utmaningen i perspektivet fram mot 1990. För centern är ”arbete åt alla” ett alltjämt aktuellt och levande mål. Inte utan anledning är lönebildningen nu i fokus för politikers och ekonomers intresse, så också för långtidsutredningen. Bristande löneanpassning är enligt långtidsutredningen en väsentlig förklaring till den svenska obalansen i ekonomin. Detta är dock inte exklusivt för Sverige. I OECD:s skrift Employment Outlook från september i år anges att 18 miljoner nya arbeten har skapats i USA under de senaste tio åren. Detta kan jämföras med S miljoner nya arbeten i Japan under samma tid och en förlust på 1,5 miljoner i Europa. En av de viktigaste orsakerna till Europas problem är enligt OECD stela löneskillnader mellan de krympande och expanderande sektorerna. Det har försvagat prismekanismens roll i befrämjandet av arbetskraftens rörlighet, och därigenom har den nuvarande strukturarbetslösheten förvärrats. I Sverige har löneskillnaderna mellan vuxna och ungdomar minskat politiken på medellång sikt radikalt, vilket i praktiken inte speglar skillnaden i yrkeskunskap och effektivitet. I verkstadsavtalet för i år skall en 17-årig arbetare betalas lägst 30:58 kr. per timme, dvs. 5 250 kr. i månaden, medan motsvarande lägsta lön för en vuxen arbetare ligger på bara 34:56 kr. per timme, dvs. 5 944 kr. i månaden. Ungdomslönerna utgör 88 Ze av vuxenlönerna. För tio år sedan motsvarade ungdomarnas löner bara hälften av det belopp de vuxna fick, dvs. ungdomarna har i dag blivit mycket dyra i relation till yrkesmässiga arbetare. Därmed har arbetsmarknadens parter prissatt ungdomarna ut ur marknaden. Långtidsutredningen antar nu inför återstoden av 1980-talet att samma procentuella löneökning gäller för alla sektorer, dvs. att den solidariska lönepolitikens sammanpressade roll blir mindre uttalad. Det återstår att se hur mycket realism som finns i detta antagande. Över huvud taget har inte lönerna, alltså reallönerna, anpassats till den produktivitetsutveckling som olika grupper har haft under det senaste decenniet. Den solidariska lönepolitiken har inneburit en sammanpressning av lönestrukturen, oavsett vilken produktivitetsutveckling man har haft på olika arbetsområden. Den genomsnittliga skillnaden i lön mellan en yrkesarbetare och övriga arbetare har halverats från 15 96 för tio år sedan till 7 96 nu. Även OECD har i sin Sverigerapport från 1981 påvisat att lönestrukturen under 1970-talet i olika branscher blivit allt sämre anpassad till de produktivitetsdifferenser som råder mellan branscherna. Marknadsmässiga löner uppnås i allt mindre grad genom den lönestruktur som används. Detta skapar självfallet problem. Den solidariska lönepolitiken innebär att de ekonomiska incitamenten blir små till utbildning och vidareutbildning. Detta motverkar naturligtvis möjligheterna till en medveten satsning på en framtid i högteknologiska och kunskapsintensiva branscher. Med dagens lönestruktur går vi mot en alltmer kapitalintensiv produktion, vilket i långa loppet ökar risken för utslagning av svensk industri av mer storskaliga produktionsenheter än vad som passar för vårt land och med mycket större kapitalsatsningar än vad ett litet land orkar bära. Vi har förvisso i vår närhet talrika exempel på den utvecklingen. En optimal riskspridning vore för ett litet land som vårt att utveckla starka branscher såväl på kapitalintensiva som på kunskapsintensiva, dvs. tekniskt avancerade, områden. Man kan också säga att den nuvarande lönestrukturen underblåser inflationen i ekonomin. Genom att lönen har blivit en dålig signallampa för hur marknaden ser ut för disponeringen av resurser, drabbar detta främst den växande delen av industrin. Om nu efterfrågan generellt ökar kraftigt, kommer bristen på arbetskraft i framgångsrika industrier att leda till kraftiga lönekostnadsökningar, vilket i sin tur driver upp inflationen, dels via det företagen tar ut i kompensation i sina priser, dels också genom den förtjänstutvecklingsgaranti som finns inbyggd i avtalen för att kompensera övriga grupper för den snabba löneutveckling inkl. löneglidning några få grupper har haft med detta system. Den lönekostnadsvåg som härigenom skapas bidrar i sin tur till ytterligare utslagning i svaga branscher och till en totalt högre uppskruvad inflation än annars vore att vänta. Regionalt kan vi märka tydliga tecken på hur denna utveckling ökar differenserna och ökar den regionala obalansen. Trots att långtidsutredningen accepterar lönestrukturen sådan den är i dag och även den centrala lönebildningsprocessen, tror man att trenden med kraftiga lönekostnadsökningar kommer att brytas. Detta antagande är fundamentalt för utrikeshandeln, då målet för bytesbalansen är att saldot skall svänga från minus 10 miljarder 1980 till plus 10 miljarder 1990. Denna omsvängning skall ske när världshandelns tillväxt väntas halverad från 5,1 96 per år 1970-1980 till 2,3 20 per år 1980-1990. Utrikesbalansen kan således inte återställas genom en traditionellt exportledd stimulans från världsmarknaden. I stället måste en fundamental omsvängning ske i kostnadsutvecklingen, så att de svenska exportpriserna inte stiger mer än de utländska. Det är ett ambitiöst mål, och man kan också här ifrågasätta realismen i målet. Detta illustrerar även arbetsmarknadens och inflationens strategiska roll i svensk samhällsekonomi. Det är alltså nödvändigt att finna ett system där arbetsmarknadens parter ges incitament att sluta löneavtal som inte skapar arbetslöshet. Samtidigt bör statsmakterna stå fast vid ett ansvar för dem som ändå är arbetslösa. Systemet måste vara så utformat att incitament byggs in i själva mekanismen och således inte är beroende av de beslut som efter förhandlingarna kan komma att fattas av statsmakterna. En reformering av systemet för arbetslöshetsersättning kan bidra till att lösa detta problem. Det är därför angeläget att skapa vad vi i reservationen kallat ”raka rör” mellan parternas förhandlingsbord och utgifterna för att bekämpa arbetslösheten. Detta kan ske om egenavgifterna till arbetslöshetsförsäkringen höjs. Höjningen bör dock i så fall kompletteras med sänkta direkta skatter. Samtidigt bör man överväga att öka arbetsgivarnas ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Även gentemot arbetsgivarna finns nämligen ett trovärdighetsproblem. Om de räknar med att statsmakterna genom successiva devalveringar tar ansvaret för konkurrenskraften, minskar deras incitament att stå emot lönekostnader som skulle försvaga konkurrenskraften. Eftersom vissa svårigheter föreligger bl.a. när det gäller de ojämna avgiftsuttagen mellan olika arbetslöshetskassor, behöver frågan emellertid analyseras närmare innan slutlig ställning tas. Över huvud taget är den svenska arbetsmarknaden i klart behov av fastare ansvarsgränser. Statens ansvar bör vara dels att för arbetsmarknadens parter ange de allmänekonomiska förutsättningarna, dels att agera med fasthet i sin roll som arbetsgivare. Ett första steg måste bli att få bort allehanda följsamhetsklausuler ur de offentliga avtalen. Vådan av sådana åskådliggörs tydligt f.n. då fackförbunden fått omförhandlingar till stånd. Om inte dessa fasta ansvarsgränser kan uppnås är friheten på arbetsmarknaden i fara. En frihet som äventyrar balansen i samhällsekonomin är och förblir en chimär. Men lika viktig som lönebildningsprocessen är en större flexibilitet inom näringslivet, dvs. ökad förmåga till omställningar efter nya marknadsförhållanden. För detta krävs i vissa avseenden ett radikalt nytänkande. Av utomordentlig betydelse för ett vitalare näringsliv är också att vi har ett skattesystem som stimulerar arbete och egna initiativ. Skattehöjningar är inte en möjlig väg att lösa problemen i svensk ekonomi.

Redan nu kan en dellösning när det gäller utgiftsskatten ske genom att privata investeringskonton inrättas i enlighet med det förslag som centern väckt i kammaren. Varje svensk man och kvinna bör ha chansen till ett aktivt engagemang i produktionslivet som företagare eller genom delägande i företag som andelseller aktieägare. Det mest akuta hotet mot marknadsekonomin är de kollektiva löntagarfonderna. De syftar till att koncentrera makten över näringslivet till de fackliga topporganen, vilket på sikt medför en socialisering, enligt vår uppfattning. Löntagarfonderna kommer därför att avvecklas så snart den parlamentariska situationen förändras. Problemet med ungdomsarbetslösheten, som är ett av de värsta gisslen f.n. i den svenska ekonomin, kan inte lösas om inte en anpassning sker av lönesystemet, som jag inledningsvis berörde. Därutöver tror jag att en utvidgning av lärlingssystemet kan ge mycket positiva effekter. Erfarenheterna är goda av de lärlingsinsatser som hittills skett. Nästan alla som genomgått lärlingsutbildning har visat sig få jobb på det företag som de varit knutna till. En politik för regional balans är en nödvändig del i en ekonomisk politik med syfte att skapa god ekonomisk utveckling och full sysselsättning. De grundläggande balansproblemen i vår ekonomi kan inte lösas om inte produktionsförutsättningar i form av mänskligt kunnande, råvaror och andra naturtillgångar samt naturligtvis också gjorda samhällsinvesteringar kan tas till vara över hela landet. En aktiv regionalpolitik måste bidra till att människor i alla delar av landet får likvärdiga möjligheter till arbete, service och god miljö. Regionalpolitiska hänsynstaganden måste därför göras inom samtliga samhällsområden. Detta är också en angelägen uppgift i den ekonomiska politiken för att skapa ett samhälle med mindre sårbarhet än det nuvarande. Av särskild regionalpolitisk betydelse är utformningen av trafik-, jordbruks-, utbildnings-, industrioch energipolitiken. I stora delar av landet utgör jordbruket den dominerande basen för näringslivet. Jordbrukspolitiken måste därför ha en central roll i en aktiv och offensiv regionalpolitik. Ett förverkligande av grundläggande rättvisekrav fordrar att alla får del i den ekonomiska och sociala utvecklingen genom en aktiv jämlikhetspolitik. Stat och kommun måste ta det grundläggande ansvaret för att resurserna fördelas jämnt. Alla skall kunna känna ekonomisk trygghet och få tillgång till vård och omsorg. Det sociala välfärdssystemet måste samtidigt utformas så att man tar till vara de välståndsbildande krafterna och ger människor ökade möjligheter att ordna sitt liv efter egna förutsättningar och önskemål. Den allmänna försäkringen har mer och mer blivit en försäkring mot inkomstbortfall. Det rent sociala och inkomstutjämnande inslaget har jämnats ut. Grundskyddet har relativt sett försvagats. Skillnaderna i förmåner har ökat. Människor utan förvärvsinkomster hamnar lätt vid sidan av alla försäkringsförmåner. Inte minst de många som ställs utan arbete och på så sätt får ett svagare socialförsäkringsskydd drabbas av denna utveckling. Samtidigt stiger kostnaderna för den sociala välfärden brant. Risken är uppenbar att en fortsatt utveckling i samma riktning kommer att leda till en finansiell kris inom socialförsäkringssystemet, samtidigt som skillnaderna i förmåner ökar ytterligare. Därför behövs en successiv omläggning av socialförsäkringssystemet — i första hand med sikte på att säkerställa ekonomisk grundtrygghet för alla medborgare. De grundläggande förmånerna för barnfamiljer, sjuka, arbetslösa och pensionärer behöver i många fall räknas upp. Därutöver bör var och en få friare möjligheter än i dag att ordna ett kompletterande försäkringssystem. På så sätt kan också sparandet och därmed de totala resurserna i samhället öka. Med den inriktning som nu skisserats, med satsning på industrins vitalitet och grundtrygghet, finns det förutsättningar att skapa en bättre budgetbalans utan att höja skattetrycket. Budgetunderskottet bör enligt långtidsutredningen reduceras till 40-50 miljarder kronor för att balans skall uppnås i den offentliga sektorns totala sparande. Jag delar på den punkten långtidsutredningens bedömning. Det stora budgetunderskottet utgör f. n. ett allvarligt hot mot den svenska ekonomin. Om detta är vi sannolikt överens här i kammaren. Budgetunderskottet ökar inflationsrisken, driver upp räntenivån och minskar utrymmet på kapitalmarknaden för industrins investeringar. För varje år som underskottet i statens budget består ökar ränteutgifterna. Detta innebär att det för varje år blir allt svårare att få kontroll över de offentliga finanserna. Ett centralt mål för den ekonomiska politiken under 1980-talet måste därför vara att avveckla det strukturella budgetunderskottet genom att kraftigt minska de offentliga utgifterna. Även om besparingspolitiken på kort sikt leder till påfrestningar i ekonomin och uppoffringar för de enskilda människorna, är det viktigt att komma ihåg att en minskning av de offentliga utgifterna och budgetunderskottet är den enda framkomliga vägen för att undvika massarbetslöshet och hög inflation i framtiden. Löser vi inte i dag problemen i den offentliga sektorn kommer vi i morgon att tvingas vidta, med nu aktuella mått, mycket drastiska och långtgående nedskärningar av de offentliga utgifterna. politiken på medellång sikt Herr talman! Långtidsutredningen aktualiserar en rad för den samhällsekonomiska utvecklingen fundamentala frågor, som regeringen i sin proposition i alltför stor utsträckning glider förbi. Bl. a. aktualiseras följande frågor: 1. ”Den svenska modellen” i dess klassiska bemärkelse måste ges ett nytt innehåll genom ett klart ansvarstagande från arbetsmarknadens parter för en lönepolitik som främjar sysselsättningen och ger även ungdomen en chans till varaktig sysselsättning. 2. Systemförändringar i den offentliga sektorn måste genomföras för att inte medborgarnas grundtrygghet skall äventyras. 3. Regional balans måste ses som ett centralt mål i den ekonomiska politiken liksom hushållningen med naturresurser i dess vidaste bemärkelse. 4. Enskilda människors delägande och delaktighet i produktionslivet måste gälla alla medborgare, vilket är en förutsättning för just den ökade vitalitet i näringslivet som är nödvändig för restaureringen av svensk ekonomi. 5. Skattesystemet måste genomgripande reformeras i syfte att uppmuntra produktiva insatser, investeringar och sparande. 6. Sist men inte minst: Budgetunderskottet måste successivt begränsas. Med detta, herr talman, har jag sökt komplettera den analys och kritik som vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet har framfört i reservation 1 till finansutskottets betänkande nr6, till vilken jag härmed yrkar bifall.

Herr talman! När man skall diskutera den ekonomiska politiken på medellång sikt, finns det naturligtvis en lång rad frågor som man kan ta upp till debatt. Jag tänker koncentrera mig på några få frågor, bl.a. därför att Lars Tobisson och Nils Åsling utförligt har redovisat innehållet i den gemensamma borgerliga reservationen. Den första punkt som det finns anledning att diskutera är hur man skall behandla mål i en sådan här analys av den ekonomiska politiken på medellång sikt. Där är vår uppfattning att den uppräkning av mål som regeringen gör i och för sig är helt tillfredsställande men ganska meningslös. Det är poänglöst att räkna upp ett antal ekonomisk-politiska mål utan att diskutera huruvida de står i konflikt med varandra och vilken prioritering man vid en sådan konflikt kan behöva göra. Under de senaste åren har mycket av den ekonomisk-politiska debatten kommit att handla om behovet av besparingar i statsutgifterna. Från folkpartiets sida har hävdats att det är nödvändigt att göra nedskärningar i de offentliga utgifterna för att komma till rätta med de ekonomiska balansproblem som vi har i Sverige. Från socialdemokraterna har man sagt att detta inte behövs. Det har talats om den förtorkade besparingspolitiken. Man har sagt att besparingar inte har några effekter på budgetunderskottet. Kjell-Olof Feldt skrev i en artikel strax före valet 1982 att man inte kunde genomföra besparingar därför att det skulle innebära en förändring av samhällssystemet på ett sätt som han ansåg orimligt. I de dokument som vi nu diskuterar, dvs. långtidsutredningen och regeringens proposition om den ekonomiska politiken på medellång sikt, aktualiseras — om än inte i direkt form — de här målkonflikterna. Det är intressant att se att det har skett en mycket klar glidning i socialdemokraternas uppfattning om vilka åtgärder som är nödvändiga. De besparingar som tidigare har avvisats som helt onödiga eller helt orimliga betraktas nu som nödvändiga, dvs. man har närmat sig den ståndpunkt som vi intog redan för två år sedan — men under tiden har inte mycket skett. Snart har högkonjunkturen gått till ända utan att vi har utnyttjat den till att skapa bättre förutsättningar för balans i svensk ekonomi. Detta är mycket oroande. Felet med den socialdemokratiska analysen i många tidigare inlägg har varit att den är helt statisk, dvs. man har bara tittat på de fördelningspolitiska effekterna på mycket kort sikt, i stort sett från den ena dagen till den andra, förutsatt att vissa besparingar har genomförts. Däremot har man helt bortsett från besparingars och budgetpolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet, och därför har man alltså kommit till felaktiga slutsatser. Nu har man efter två år av analyser kommit fram till att det gamla försöket att presentera problemet från socialdemokratisk sida har varit orealistiskt. Kjell-Olof Feldt säger i propositionen att den viktigaste fördelningspolitiska insats som regeringen kan göra är att driva en ekonomisk politik som leder till full sysselsättning och stabila priser. Just från den utgångspunkten är 1984 ett förlorat år. Regeringen har, som påtalats av tidigare talare, med mycket bred marginal missat det uppsatta inflationsmålet. Inflationen har närmare bestämt under 1984 blivit högre än vad regeringen tidigare ansåg acceptabelt för 1984 och 1985 tillsammans. Och arbetslösheten är nu, mitt under en hygglig konjunktur, högre än den var vid regeringsskiftet 1982, då vi alltså befann oss i slutfasen av den längsta och djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden, för att ännu en gång citera Kjell-Olof Feldt. Vad är då orsaken till att vi har haft en så hög inflation och att vi har en så hög arbetslöshet? En av de väsentligaste orsakerna är just att regeringen inte har fört en tillräckligt stram budgetpolitik. Man har avvisat förslag om besparingar i statsbudgeten inför 1984 med hänvisning till fördelningspolitiska skäl. Men nu ser vi vilket fördelningspolitiskt pris man får betala för att man inte förmått göra de nödvändiga nedskärningarna, nämligen en högre inflation och en högre arbetslöshet än man hade önskat. Därmed har man alltså missat att göra den viktigaste fördelningspolitiska insatsen för att nå en rättvisare fördelning i samhället. Detta är beklagligt, men samtidigt är det naturligtvis glädjande att regeringen så småningom i princip har kommit till insikt, även om det återstår att också sätta i gång och handla enligt de principer man nu tycks omfatta. Den andra punkt som jag tänkte ta upp gäller prisoch lönebildningen — både Lars Tobisson och Nils Åsling har varit inne på den frågan, men jag vill utveckla tankarna ytterligare något. Det framhålls i långtidsutredningen och i propositionen, också i finansutskottets betänkande, att prisoch lönebildningen är av avgörande betydelse politiken på medellång sikt för att vi skall kunna komma tillbaka till ekonomisk balans under de kommande åren. Därför är det med viss förvåning man ser att både regeringen och nu också utskottsmajoriteten står helt tomhänt. Att peka ut detta som en avgörande förutsättning för att vi skall komma tillbaka till ekonomisk balans men sedan helt avstå från att redovisa vilka riktlinjer som skall gälla för denna del av den ekonomiska politiken är något märkligt. Finansutskottet skriver i sitt betänkande att den ekonomiska politiken måste utformas så att den ger goda förutsättningar för lönebildningen. Ansvaret härför åvilar statsmakterna. När man nu behandlar riktlinjer för den ekonomiska politiken under de kommande åren och talar om att statsmakterna har huvudansvaret för att skapa den rätta miljön för avtalsförhandlingarna skulle man vänta sig att i propositionen eller utskottsbetänkandet sedan återfinna sådana riktlinjer. Men de saknas helt och hållet. Därför skulle det vara av stort intresse för kammarens ledamöter att i dag från Arne Gadd eller Kjell-Olof Feldt få höra vilka riktlinjer det är som man begär att kammaren skall godkänna. Dessa är nämligen inte redovisade i det tryck som föreligger inför dagens debatt. Det enda som möjligen kan räknas som riktlinjer är att regeringen säger att skattetrycket under de kommande åren måste vara i stort sett oförändrat. Men det har hittills inte hindrat regeringen från att föreslå och riksdagsmajoriteten från att besluta om nya skattehöjningar. Den enda riktlinje som man möjligen kan spåra i den här propositionen har därför inte någon som helst relevans för det praktiska ekonomisk-politiska handlandet. På utgiftssidan talar regeringen allmänt om att det behöver göras vissa nedskärningar, men man hänvisar helt och hållet till det ordinarie budgetarbetet. Man säger ingenting om omfattningen av nedskärningarna och ingenting om på vilka områden de skall göras. Samtidigt är det helt uppenbart så att om regeringen instämmer i långtidsutredningens bedömning av hur omfattande nedskärningar som behövs, dvs. i storleksordningen 20 miljarder kronor under de kommande tre åren, då räcker det inte med den typ av nedskärningar som kan göras i det ordinarie budgetarbetet. Då krävs det att riksdagen fattar beslut om systemförändringar och liknande. Därför vore det rimligt att man i en proposition som handlar om den ekonomiska politiken på medellång sikt redovisade några av de riktlinjer som skall gälla för budgetpolitiken under kommande år. Men på den punkten är både regeringen och utskottsmajoriteten utomordentligt återhållsamma. Regeringen har på senare år experimenterat en hel del när det gäller att försöka påverka prisoch lönebildningen. Jag tycker inte att det finns någon anledning att rikta kritik mot regeringens experimentlusta. Man har urholkat inflationsskyddet, justerat i skatteskalorna, bjudit löntagarna på avdragsrätt för fackliga avgifter, infört kollektiva löntagarfonder och ett antal andra fonder, prövat med prisstopp och flera andra typer av regleringar, och man hart.o.m. prövat med att sätta upp ett mål för inflationen. Men ingenting av detta har hjälpt. Därför kan jag förstå den suck av Kjell-Olof Feldt, som man kan ana i propositionen, när han säger att den senaste tidens prisoch löneutveckling inte har motsvarat regeringens ambitioner. Han säger vidare att det är just en utveckling av det slag som vi har bevittnat under 1984 som Nr 49 långtidsutredningen varnar för. 1984 är alltså från många utgångspunkter, Onsdagen den inte bara fördelningspolitiska utan också stabiliseringspolitiska, ett förlorat 12 december 1984 år. Inflationen har, som jag nyss nämnde, blivit väsentligt högre för 1984 än regeringen räknat med, ja t.o.m. högre än regeringen tidigare ansåg att den borde vara för 1984 och 1985 tillsammans. Arbetslösheten är högre i dag än vid regeringsskiftet för två år sedan, och budgetunderskottet är obetydligt lägre, trots att vi befinner oss i en mycket bättre konjunktursituation. När regeringen redovisar ett budgetunderskott på 70 miljarder kronor, bortser man från de engångsåtgärder som man har vidtagit och som i flera tidigare propositioner på ett mycket öppet och förtjänstfullt sätt har redovisats av regeringen. Men nu har man glömt bort det och pekar bara på den lägre, fiktiva siffran på budgetunderskottets storlek. Mot bakgrund av de misslyckade experimenten och nödvändigheten av att under kommande år få en prisoch lönebildning, som skapar förutsättningar för en återgång till ekonomisk balans, är det oroande att både regeringen i sin proposition och finansutskottets majoritet i utskottsbetänkandet avstår från att redovisa vilka riktlinjer som skall gälla. Jag upprepar min fråga till Arne Gadd och Kjell-Olof Feldt: Kan ni i dag från denna talarstol redovisa de riktlinjer som inte återfinns i det tryck som vi har kunnat läsa inför den här debatten? I reservationen från Björn Molin m.fl. redovisas däremot förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och förslag till agerande från statsmakterna för att förutsättningarna för den prisoch lönebildning som behövs under de kommande åren skall kunna påverkas. Det är alldeles självklart — det tål att sägas — att statsmakterna inte har ett odelat ansvar för prisoch löneutvecklingen. Givetvis har arbetsmarknadens parter och andra ekonomiska aktörer också ett utomordentligt stort ansvar. Men man kan inte, som sker i propositionen och i utskottsbetänkandet, överlämna hela ansvaret till parterna. Utskottet framhåller ju tvärtom vilken betydelse man tillmäter den ekonomiska politik som statsmakterna bedriver. Om man nu har den insikten, är det naturligt att följa upp det med att också redovisa vissa riktlinjer för den ekonomiska politiken. Den första punkten gäller då inflationsbekämpningen, där naturligtvis regering och riksdag har ett alldeles speciellt stort ansvar. Erfarenheterna från 1970-talet och de första åren av 1980-talet visar att det finns ett alldeles klart samband mellan den svenska finanspolitiken och den svenska relativa inflationen. När vi har fört en stram finanspolitik, har vi kunnat hålla inflationen nere under den internationella nivån. När vi har fört en svagare finanspolitik, har den svenska inflationen legat över den internationella genomsnittliga nivån. Det senare är precis vad som har inträffat under 1984. När inflationstakten under de två senaste åren har sjunkit snabbt ute i våra konkurrentländer, har den i Sverige legat kvar på oförändrad nivå. I dag är den svenska relativa inflationen högre än vad den har varit på mycket, mycket länge. Det är 17 allvarligt därför att det urgröper konkurrenskraften för de svenska företagen och minskar våra möjligheter att på sikt bibehålla de konkurrensfördelar som devalveringarna 1981 och 1982 ändå gav oss. Vi behöver alltså en stram budgetpolitik för att kunna hålla tillbaka inflationstakten, och en stram budgetpolitik i dag innebär att vi måste skära ner de offentliga utgifterna. Vi har redan slagit huvudet i skattetaket. Det finns inga förutsättningar längre med det höga skattetryck vi har i Sverige att ytterligare höja skatterna. Det är också angeläget att framhålla att när det inte finns utrymme för skattehöjningar krävs det desto mer av nytänkande inom den offentliga sektorn för att man skall kunna producera kvalitativt goda och billiga tjänster för medborgarna. Den andra punkten som jag vill nämna gäller skattepolitiken, som naturligtvis också är viktig. Finansutskottet säger att parterna på arbetsmarknaden i den nya lönemodell som man efterlyser måste ta hänsyn till skatteystemets effekter. Men därmed har man också sagt att skattepolitiken är viktig för den nya lönemodellen. Här finns det två saker som jag särskilt vill understryka. Det ena är det jag nyss var inne på, att vi har nått skattetaket. Det finns inte utrymme för skattehöjningar, för om man fortsätter att höja skatterna leder det ofelbart till kompensationskrav från löntagarna och därmed till att man driver upp inflationstakten. Det andra är marginalskatterna. Jag måste nu för — jag tror — tredje gången från den här talarstolen ställa en fråga till Kjell-Olof Feldt. Jag läste intervjuboken som Kjell-Olof Feldt publicerade tillsammans med ett par journalister strax före sommaren och som innehöll mycket intressant material och information. I den boken säger Kjell-Olof Feldt bl.a. att ”progressiviteten i det svenska skattesystemet har blivit orimlig. Jag vill påstå, säger Feldt, att vi här har att göra med ett av de absolut största ekonomisk-politiska problemen i dag. Den skattereform som beslutades 1982 av en bred riksdagsmajoritet räcker inte. Det måste bli en fortsättning,” säger Kjell-Olof Feldt, ”progressiviteten måste ner ytterligare, annars kommer vi aldrig att lyckas få till stånd en harmonisk inkomstoch lönebildning här i landet”. Om man nu gör sådana mycket klara uttalanden och mycket tydliga bedömningar av vårt nuvarande skattesystem och progressiviteten i skattesystemet och målar ut det som en av de största riskerna för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, ter det sig väldigt märkligt när samma person litet senare går ut och säger att det är inte aktuellt med några ytterligare åtgärder för att pressa ner progressiviteten i skattesystemet. Därmed har han ju sagt att ett av de allvarligaste ekonomisk-politiska problem som vi har tänker regeringen inte göra någonting åt. En av de viktigaste förutsättningarna för en harmonisk inkomstoch lönebildning i det här landet tänker man inte ens försöka skapa från regeringens sida. Därför är min fråga till Kjell-Olof Feldt: Står den här bedömningen från intervjuboken kvar från i våras, eller gör Kjell-Olof Feldt någon annan bedömning av skattesystemets betydelse för inkomstoch lönebildningen i vårt land i dag? Nr 49 Den tredje punkten — som de föregående talarna också har understrukit — Onsdagen den är betydelsen av en fast politik från statsmakterna som arbetsgivare. Framför 12:december 1984 allt bör man naturligtvis varna för ett beteende av det slag som vi såg prov på i årets avtalsförhandlingar, där statsmakterna gick före och drev upp löneni I i Den ekonomiska vån på den privata Sidan: é ; É politiken på medel Den sista punkt jag vill framhålla gäller betydelsen av att det finns raka rör lång sikt mellan parternas förhandlingsbord i avtalsrörelsen och arbetslösheten. Det måste bli så, att de som har möjlighet att driva upp avtalen till en alltför hög nivå också får vara med om att betala för de eventuella kostnader som för höga avtal kan föra med sig i form av stor arbetslöshet. Den modell som vi har skissat på i folkpartimotionen, och som glädjande nog nu har fått också moderaterna och centern bakom sig, vore värd en utredning. Jag gladde mig mycket när Nils Åsling stod i talarstolen och engagerat läste upp långa avsnitt ur folkpartiets motion på den här punkten. Problemen på det här området är svåra. Jag såg också i Kjell-Olof Feldts intervjubok att han efterlyste en viss ödmjukhet från oppositionen, eftersom också vi har ansvar för de problem som vi nu försöker att lösa. Jag tycker att det är riktigt att visa en sådan ödmjukhet. Vi vet att det är svåra problem vi har att hantera. Vi vet att man inte kan vara alldeles säker på vilka åtgärder som är framgångsrika. Men vi kan vara helt säkra på att man inte når framgång, om man bara sitter med armarna i kors på det sätt som regeringen och finansutskottets majoritet förordar. Därför ber jag att få yrka bifall till reservation 1 av Björn Molin m.fl.

Herr talman! Detta är egentligen den viktigaste fråga som riksdagen har att behandla under det här året. Det gäller nämligen landets ekonomiska utveckling under hela 1980-talet. Därför är det beklagligt, om de borgerliga partierna förvandlar dagens debatt till en kopia av den debatt vi förde för bara två veckor sedan. Nu ställer de upp med ett huvudsakligen nytt, delvis oprövat lag, men spelföringen är faktiskt inte bättre än förra gången. Utgångsläget för 1980-talet är inte särskilt gynnsamt och heller inte de utvecklingstendenser som kan iakttas i många andra länder. Arbetslösheten är fruktansvärt stor i hela den kapitalistiska världen. Enbart i de s.k. OECD-länderna, dvs. i huvudsak Västeuropa, Nordamerika och Japan, finns över 30 miljoner arbetslösa. Det sannolika är en fortsatt ökning av arbetslöshetstalen, inte en minskning. Ännu mera fruktansvärd är massarbetslösheten i tredje världens länder, vilka också plågas av sin stora skuldsättning. Sverige har jämfört med många andra kapitalistiska länder lyckats hålla nere arbetslöshetstalen, men lönarbetarna har drabbats av en reallönesänkning lika stor som under det andra världskrigets år. Grundvalen för vår debatt är regeringens proposition, som bygger på 1984 års långtidsutredning. Jag skall börja med några synpunkter på metodiken i denna utredning. När man diskuterar ekonomiska långtidsförlopp är det vanliga kanske att 19 politiken på medellång sikt göra detta i form av endera en prognos eller en plan. Prognos betyder då förutsägelse av sannolika utvecklingsförlopp på grundval av de tendenser man kan urskilja i redan pågående eller väntad utveckling. Plan kan ha olika betydelser, alltifrån statliga ingrepp på avgränsade områden till en mera i detalj genomförd planekonomisk hushållning. Långtidsutredningarna är ingetdera. Prognoser för utvecklingen på vad som kallas medellång sikt, dvs. ca fem år, sägs i betänkandet från 1984 års långtidsutredning ha ”blivit allt svårare och mindre meningsfulla”. Man pekar på de kraftiga oljeprishöjningarna under 1970-talet och omläggningar av politiken i de dominerande kapitalistiska länderna. Man kunde mera allmänt uttrycka långtidsutredarnas dilemma så här: Motsättningarna inom den kapitalistiska ekonomin har nu blivit så starka, att det inte längre går att göra en meningsfull prognos för utvecklingen ens under de närmaste fem åren. I stället undersöker långtidsutredningen olika alternativ för den ekonomiska utvecklingen, som har det gemensamt att de leder till att man uppnår vissa allmänna ekonomisk-politiska mål år 1990. Den betecknar sig själv som en kravanalys. Detta låter ju vetenskapligt-objektivt, men i själva verket görs analysen utifrån mycket bestämda politiska förutsättningar och värderingar. Ibland är dessa preciserade, som när man kallar 2 76 öppen arbetslöshet för ”full sysselsättning”. Detta kan ju betyda, beroende på omfattningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, antalet partiellt arbetslösa osv., att 8 1096 av den arbetsföra befolkningen ställs utanför det ordinarie produktionslivet, helt eller delvis. Ibland är förutsättningarna underförstådda, som när långtidsutredningen utgår från att ingen utvidgning skall göras av den samhällsägda sektorn eller att inslaget av samhällelig planering i produktionslivet inte skall ökas. Detta kan accepteras i en prognos som utgår från oförändrade politiska förutsättningar, men det blir ur varje socialistisk synpunkt fatalt när samma statiska resonemang övertas av den socialdemokratiska regeringen. Det lär nämligen inte gå att lösa de nuvarande ekonomiska problemen och uppnå målsättningarna utbyggnad av den svenska industrin, arbete åt alla, osv. utan direkta samhälleliga insatser för att skapa nya industrijobb. Sådana insatser för att bygga nya industriarbetsplatser är också ett exempel på att det finns andra vägar för den samhällsekonomiska utvecklingen än de båda som långtidsutredningen beskriver — å ena sidan kapitalistisk marknadsekonomi, å andra sidan planekonomi av öststatstyp. Det finns verkligen en tredje väg, men det är ju inte den som regeringen nu följer.

Långtidsutredningen presenterar en ekonomisk makroanalys på det sätt som är vanligt i den borgerligt färgade teorin. Man bortser från möjligheten av institutionella förändringar och från besvärliga strukturella problem. Bland problem som utredningen inte alls eller otillräckligt beaktat är den tilltagande transnationaliseringen av de kapitalistiska ekonomierna, de samhälleliga följderna av mikroelektronikens genombrott och den tilltagande koncentrationen och centralisationen av kapital och makt. Dessa processer inverkar ju i hög grad på möjligheterna till tillväxt, kapitalbildning och investeringar, prisbildning, marknadsstruktur och produktionsinriktning. Långtidsutredningen abstraherar också från att vi lever i ett klassamhälle. Förändringar inom samhällsklasserna och motsättningarna mellan samhällsklasserna finns knappast ens antydda. Man gör analysen i termer som ”hushåll” och ”sparande” eller talar om ”näringslivet” och ”industrin” som enhetliga begrepp. Men en ekonomisk politik som bortser från klassmotsättningarna kan aldrig bli realistisk. Utredningen noterar den kritik som förekommer mot bruttonationalprodukten som mått på utveckling och välfärd. Den hänvisar till de undersökningar som gjorts om förändringar i levnadsnivån. Men vad som krävs är ju inte bara att dessa aspekter — hälsa, utbildning, rekreationsmöjligheter, kultur, politiska resurser osv. — beskrivs i särskilda undersökningar, utan att man beaktar och räknar med dem när man diskuterar produktionsinriktning och resursanvändning. Detsamma gäller miljöfaktorerna. De är ju inte något som skall ligga utanför och efter de ekonomiska besluten. Om produktionen är organiserad på ett sådant sätt att den bryter ner människorna och förgiftar naturen, så måste den omorganiseras och drivas på annat sätt —- och det helt oavsett hur mycket den ökat bruttonationalprodukten. Ta lärdom av det transnationella amerikanska företagets mord på människor och miljö i Indien! Det är nödvändigt att formulera ett alternativ till den form av tillväxt som har framkallat människoförödelse, ekologisk kris och rovdrift. Och detta måste komma till uttryck även i det mått med vilket vi mäter utveckling, tillväxt och välfärd. Dessa avgörande frågor kan få sin slutliga lösning först när produktionen för profit ersatts med produktion för behov och social nytta. Men redan nu kan och måste denna aspekt beaktas vid utformningen av samhällets ekonomiska politik. Vi medger villigt att det inte är någon enkel uppgift att göra en prognos om den svenska kapitalismens utveckling under 1980-talet; ännu mindre om världskapitalismens utveckling. Detta ligger i kapitalismens natur — i dess anarkiska karaktär, dess utveckling utan en mera bestämd relation till samhälleliga målsättningar. Dessa tendenser har ju accentuerats alltmera. Med de stora transnationella företagens växande maktställning kommer ett subjektivt och irrationellt moment att spela en allt större roll. Lagbundenheten i utvecklingen kommer alltjämt att finnas, men den kommer till uttryck i och skapas av allt våldsammare svängningar och allt hårdare kamp om marknader och profiter. Det visar sig ju också vid en jämförelse mellan kalkylerna i tidigare långtidsutredningar och det faktiska utfallet att man på avgörande punkter tog fel. LU 84 skriver: ”Av diagrammet framgår att samtliga utredningar överskattade den kommande BNP-utvecklingen. I kalkylerna förutsågs inte politiken på medellång sikt avsaktningen under 1971 och 1972 samt den djupa konjunktursvackan 1975 och 1976.

Detsamma gäller importen, medan exportsiffran ligger mellan de båda alternativen. Grundtanken i det första alternativet var att både privat och offentlig konsumtion skall hållas tillbaka för att investeringarna skall öka. I det andra alternativet skulle den inhemska konsumtionen fortsätta att expandera. Ingetdera av alternativen har hittills uppfyllts. Vi befinner oss mitt i planeringsperioden. Nu vill man i LU 84 liksom i regeringens förslag följa ett alternativ 1 som innebär ökade investeringar och ökad privat konsumtion men begränsat utrymme för den offentliga konsumtionen. Är det större chanser att de nu uppställda målen kommer att uppnås? För vår del anser vi att syftet med den ekonomiska politiken måste vara att bana väg för ett samhälle som ger medborgarna ett ekonomiskt och socialt tryggt liv, som utvecklar landets produktion, ger alla rätt till arbete och skapar jämlika och rättfärdiga förhållanden. Den ekonomiska politiken måste också skapa förutsättningar för att Sverige skall kunna bidra till en internationell utjämning. För att dessa allmänna mål skall kunna uppfyllas krävs en politik som bidrar till en maktförskjutning från storfinansen och andra kapitalistiska kretsar till de arbetande samt successivt ökar graden av planmässighet och folkligt inflytande. Detta kan konkretiseras i följande riktlinjer: Den ekonomiska politiken måste utformas så, att den motverkar transnationalisering och industriutflyttning och skapar förutsättningar för en mera nationellt oberoende och självständig utveckling. Den ekonomiska politiken måste bryta den lånsiktiga tendensen till en växande reservarmé av arbetslösa med syfte att trygga allas rätt till arbete. Denna målsättning kommer att kräva att uppemot 750 000 nya arbetstillfällen måste skapas fram till år 2000. Detta kräver ett statligt industriprogram som kan hejda och helst vända den nedåtgående trenden för industrisysselsättningen. Men huvuddelen av sysselsättningsökningen måste ske inom den offentliga sektorn, som bör utvidgas med omkring 40 000 nya arbeten per år. Övergång till 6-timmars arbetsdag bör påbörjas under 1980-talet och vara genomförd omkring 1990-talets början. Den ekonomiska politiken måste också inriktas på att bryta det sneda fördelningsmönstret under de senaste åren, som inneburit att de arbetande fått kraftigt minskade reallöner, medan en liten grupp i samhället fått enorma förmögenhetsökningar. Reallönerna måste återställas till i första hand tidigare uppnådd nivå. Men detta bör i betydande grad ske genom en utbyggnad av de offentliga tjänsterna. Det finns alltså ingen motsättning mellan ökade reallöner och ökad offentlig konsumtion. Men den statliga — Nr 49 lönepolitiken riktad mot löneökningar måste upphöra. I stället bör inflatio nens verkliga orsaker angripas. 12 december 1984 Om man kortfattat vill framställa denna politik i punkter kan det göras på följande sätt: 4 Den ekonomiska 1. Omfördelning av inkomster från rika till fattiga länder. NR TG 4 Z politiken på medel 2. En ny inriktning av varuproduktion och utrikeshandel, som gör Sverige lång sikt mindre ekonomiskt beroende av kapitalismen i USA och Västeuropa. 3. En utbyggd och demokratiserad offentlig sektor. 4. En kraftig förkortning och utjämnande omfördelning av arbetstiderna. En sådan utveckling som vi vill arbeta för kan naturligtvis också preciseras i modeller och räkneexempel. Men dessa blir vidhäftade samma osäkerhet som jag förut anmält när det gäller långtidsutredningen. En avgörande skillnad gentemot dennas alternativ 1, som regeringen ansluter sig till, är emellertid att vi vill ha en kraftig satsning på utbyggnad av den offentliga konsumtionen, medan ökningen av den privata konsumtionen hålls tillbaka. Herr talman! De borgerliga partierna har tagit behandlingen av långtidsutredningen och av propositionen om den ekonomiska politiken på medellång sikt till intäkt för ett angrepp på fackföreningsrörelsen och på den offentliga sektorn. De vill ha en ökad avgiftsfinansiering av offentliga tjänster, vilket är detsamma som en ökad belastning av grupperna med låga och medelhöga inkomster. De vill alltså ha en ännu mera ojämn och orättvis fördelning än f.n. På fackföreningarna vill de lägga ansvaret för att acceptera så låga löner att dessa inte enligt borgerlig teori skapar arbetslöshet. Att få arbetsgivarna att gå med på denna regel bör inte vara så svårt. När fackföreningsrörelsen däremot med rätta kommer att vägra att rätta in sig i denna borgerliga politik för lägre löner och högre profiter, kan den göra det i den berättigade förvissningen om att hela det teoretiska underlaget för denna borgerliga politik är falskt. Det är betydligt mer berättigat att framhålla att höga löner är förutsättningen för att en hög sysselsättning skall kunna upprätthållas. Att moderaterna går ut med denna fackföreningsfientliga politik och detta allmänna krav på en ännu mera ojämn fördelning i samhället förvånar ingen. Att folkpartiet och centerpartiet nu så helt sluter upp vid moderaternas sida — som framgår av deras gemensamma reservation till finansutskottets betänkande — bör, hoppas jag, alltjämt förvåna en och annan av deras väljare. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Enligt finansutskottets ordförande Arne Gadd skulle enbart det förhållandet att regeringen lagt fram en separat proposition, baserad på långtidsutredningen, om riktlinjerna för den ekonomiska politiken på medellång sikt, motivera riksdagens bifall till hemställan i utskottets 29 politiken på medellång sikt betänkande nr 6. Det tycker jag är litet avslöjande, för det kan onekligen tolkas som ett medgivande av att det i propositionen — och sedan också i finansutskottets betänkande — inte finns så värst mycket av sakligt innehåll. De här riktlinjerna, som vi skall bifalla, är inte så alldeles tydliga, och det försvårar naturligtvis debatten. Arne Gadd konstaterade att det i den moderata motionen inte sägs något om rättvis fördelning men att vi däremot talar om spritt ägande. Ja, jag tycker faktiskt att det är en värdefull precisering. Begreppet rättvis fördelning ger uppriktigt sagt inte mycket vägledning för den som skall utforma den ekonomiska politiken — vad det innebär är ju helt beroende av värderingar. Men om man, som vi säger med vårt uttryck, sprider ägandet i samhället bland de enskilda medborgarna —- inte koncentrerar det till facket eller staten, som socialdemokraterna gör — då når man en jämnare fördelning av resurserna i samhället, till nytta för de enskilda individerna. Sedan, herr talman, åstadkom faktiskt Arne Gadd något av en sensation. I sitt anförande sade han att långtidsutredningen och regeringen har sett som lämpligt att de genomsnittliga besparingarna under åren 1985-1990 skulle vara 6 miljarder. Jag konstaterade ju i mitt anförande att medan detta står i långtidsutredningens betänkande så vill inte regeringen ange en sådan preciserad siffra. Jag vet inte om det här är ett avslöjande från herr Gadds sida om några hemliga riktlinjer som man har inom regeringspartiet och som man alltså inte har velat skriva i tryck i propositionen. Det skulle vara en stor framgång för borgerliga strävanden om man kan minska avståndet oss emellan till att ni vill ha 6 miljarder i utgiftsnedskärningar och vi skulle vilja ha omkring 10. Men tyvärr känner jag mig inte säker på att detta är en riktig tolkning förrän jag fått ett mera påtagligt tecken på att finansutskottets ordförande verkligen vet vad han talar om när han säger att regeringen har föreslagit genomsnittliga besparingar på 6 miljarder de närmaste fem åren. Upp till bevis, Arne Gadd!

Herr talman! Vad centerns agerande i utskottet beträffar har alltså de representanter som deltog i behandlingen av detta ärende framhållit det angelägna i att det sker en innehållsmässig synkronisering av behandlingen av dessa två propositioner. Även behandlingen i kammaren kan lämpligen sammanfalla, men det är inte ett avgörande krav. Detta har framförts av centerns ledamöter i utskottet. När utskottets ordförande tog till orda väntade jag mig att han skulle precisera några oklarheter som finns i utskottsmajoritetens ställningstagande. Jag tänker framför allt på det som jag ser som det centrala i hela diskussionen om den långsiktiga planeringen, nämligen sysselsättningsmålen. Jag skulle därför vilja be Arne Gadd att närmare kommentera den omständigheten att man inte har velat ta ställning till långtidsutredningens sysselsättningsmål per 1990. Det som de fackliga organisationerna har sagt och krävt i sina remissvar borde, liksom arbetsmarknadsverkets krav, ligga på en lägre nivå än 2 20 öppen arbetslöshet. Jag är litet konfunderad över utskottsmajoritetens skrivning, eftersom man t.ex. i sin kommentar till den moderata motionen är mycket kategorisk när det gäller att hävda sysselsättningen som det övergripande målet. Men man går som katten kring het gröt, man vågar inte ta ställning i frågan med en närmare precisering. Det vore därför angeläget om Arne Gadd ville göra denna precisering här. Sedan säger Arne Gadd att det inte är riktigt att, som reservanterna gör, säga att utvecklingen med den regeringspolitik vi har f. n. går mot referensalternativet. Alla indikationer pekar på att utvecklingen närmar sig referensalternativet mer än balansalternativet. Om man tar alla faktorer i beaktande är referensalternativet i själva verket huvudalternativ enligt den politik som i realiteten nu bedrivs av den socialdemokratiska regeringen. Sedan gör jag som Lars Tobisson den intressanta iakttagelsen att Arne Gadd lättar på förlåten när det gäller regeringens besparingsmål, vilket inte regeringen gör i propositionen. Det tackar vi naturligtvis för.

Herr talman! För det första är det alldeles uppenbart, herr Gadd, att det är just en utveckling av det slag som vi har bevittnat under 1984 som långtidsutredningen varnar för. Det är helt ostridigt, såvitt jag kan förstå, och därför inte så mycket att diskutera. För det andra skulle jag vilja säga några ord om tillståndet i svensk ekonomi i samband med regeringsskiftet 1982. Det läge som Arne Gadd beskrev från talarstolen avsåg det tillstånd som skapades efter regeringsskiftet 1982. De olika åtgärder som regeringen vidtog efter regeringsskiftet utgör en viktig förklaring till att t.ex. budgetunderskottet drevs upp på en mycket hög nivå. I verkligheten måste man skilja på konjunktursituationen och struktursituationen i ekonomin. Konjunktursituationen var mycket värre 1982. I den finansplan som regeringen lade fram i början av 1983 beskrev man förhållandena 1982 så, att vi befann oss — som jag sade i mitt huvudanförande —-islutfasen av den längsta och djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Trots det var situationen i Sverige i många avseenden faktiskt bättre i förhållande till omvärlden än den är nu. För det första låg inflationen i Sverige då i takt med inflationen i omvärlden. I dag är inflationen i Sverige betydligt högre. För det andra var antalet personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden lägre 1982 än det är 1984.

Det sägs i utskottets betänkande att statsmakterna har huvudansvaret för att skapa förutsättningar för en rimlig löneutveckling. Min fråga är alltså: Vilka är de ekonomiskt politiska åtgärder som finansutskottets majoritet förordar för att de här politiken på medellång sikt politiken på medellång sikt förutsättningarna skall skapas? Till sist, herr talman, ber jag att få tacka Arne Gadd för de vänliga välkomstorden efter mitt inval i finansutskottet som suppleant.

Herr talman! Arne Gadds anförande innehöll en del nonsens. Han påstod att alla partier utom vpk har ansett det värdefullt att riksdagen får tillfälle att ta ställning till den ekonomiska politiken på längre sikt. Det innebär alltså att vi skulle vara ointresserade av att diskutera ekonomisk politik på längre sikt och mena att riksdagen inte borde göra det. — Det är ett löjligt påstående från Arne Gadd! Eller hans likartade påstående att vpk i motion och reservation har avstått från att ha synpunkter på målen och vägarna för Sveriges ekonomiska politik! —- Detta påstående är precis lika befängt. Vi har mycket utförligt diskuterat både målen och vägarna för svensk ekonomisk politik i våra motioner liksom jag gjorde i mitt anförande här i dag. Men genom att uttala sig på det här svepande sättet slipper Arne Gadd att ta upp en enda av våra kritiska synpunkter på långtidsutredningens metodik och regeringens ekonomiska politik. Jag har svårt att förstå att långtidsutredningens metodik skulle vara olämplig att diskutera i finansutskottet eller i riksdagen. Tvärtom anser jag detta mycket väsentligt och grundläggande. Är det så att långtidsutredningen är helig för den socialdemokratiska regeringen? I så fall är den en helig skrift med mycket begränsad räckvidd och mycket begränsad giltighet tidsmässigt. Jag citerade i mitt tidigare anförande vad 1984 års långtidsutredning själv har sagt om en jämförelse mellan de alternativ som man tidigare räknat fram i långtidsutredningarna och det faktiska utfallet. Man kunde konstatera att de olika alternativen hade slagit fel på helt avgörande punkter. Hur kan en sådan metodik då vara sakrosankt och olämplig att diskutera i finansutskott och riksdag? Är det möjligen så, att när socialdemokratin nu övertagit en rad borgerliga synpunkter i den ekonomiska politiken, anser man det av någon anledning olämpligt att diskutera detta? Den som kritiserar det ställer sig utanför, säger Arne Gadd. O. K., när det gäller högervridningen av regeringens ekonomiska politik vill vi gärna stå utanför. Men, Arne Gadd, det gör i dag också många socialdemokrater.